Herr talman! En rättvis fördelning av resurserna mellan landets olika delar är en mycket viktig uppgift för vårt samhälle. Det är synnerligen betydelsefullt för jämställdhet mellan olika grupper och olika regioner, liksom det är av största betydelse för människor som råkar växa upp i regioner som inte är särskilt gynnade när det gäller arbetstillfällen och service. Under valrörelsen presenterade vi från centerns sida en rapport grundad på officiell statistik som visade att flyttlassen åter börjat rulla från Norrland och övriga skogslän. Själv kommer jag från Västernorrland, och det är det ena skälet till att jag nu vill ta upp den aktuella utvecklingen i just detta län. Det andra skälet är att utvecklingen där är mer negativ än i andra län. För att hänvisa till vad vår landshövding — förutvarande socialdemokratiskt statsråd — sagt så förblöder Västernorrland. Under 1983 och 1984 har befolkningsminskningen i detta län uppgått till nära 2 500 personer, vilket är en större minskning än något annat län haft. Vad som är än värre är att prognoserna pekar mot en fortsatt lika negativ befolkningsutveckling fram till 1990. Länet har dels ett betydande födelseunderskott, närmast orsakat av 1960-talets flyttningsvågor, dels ett betydande flyttningsunderskott, som svarar för hälften av de båda senaste årens stora befolkningsminskning. Att de senaste årens utflyttning från länet fortsätter visas av att — enligt uppgift som jag helt nyss fått — flyttningsunderskottet under de tre första kvartalen i år uppgår till 428 personer. Prognoserna pekar mot att länet under innevarande årtionde kommer att förlora drygt 10 000 invånare. Även här gäller att Västernorrland ligger sämre till än andra län. Inget annat län kommer nämligen enligt prognosen att drabbas av en så stor befolkningsminskning. Ett annat speciellt förhållande för Västernorrland är att alla de sju kommunerna minskat sin befolkning under senare år och kommer att fortsätta att minska under de år som vi har prognoser för. Det gäller alltså även Sundsvallsregionen, som länge var ett expansivt område. Nu gällande planeringstal för länet avseende 1990 är 268 000 invånare. För närvarande har länet ca 263 000 invånare, och om prognoserna slår in hamnar vi ungefär 10 000 invånare under det fastställda planeringstalet. Detta är en skrämmande utveckling, och Västernorrland är utan tvivel ett krislän, om nu några län skall få benämnas så. Men tyvärr tycks Västernorrland vara ett krislän i skymundan. Skall sysselsättning och befolkningstal kunna hållas uppe på en försvarlig nivå i Västernorrland, måste krafttag tas av statsmakterna. Ser vi på vad som satsats på Västernorrland under senare år finner vi att det inte är speciellt mycket. Av STU under budgetåret 1983/84 beviljade medel för teknisk utveckling tillföll endast 2,5 milj.kr. — motsvarande endast 0,38 90 — Västernorrlands län. Det var det lägsta anslaget t.o.m. bland skogslänen. Det kan dessutom konstateras att det i fråga om statsbidrag till beredskapsarbeten har skett en betydande resursförskjutning från Norrland till områden i andra delar av landet med som det har bedömts mer akuta arbetsmarknadsproblem. Insatserna inom de traditionella problemområdena, bland dem Västernorrland, blir härigenom klart svagare. När det gäller lokaliseringsfrågor har inte Västernorrland kunnat hävda sig tillräckligt under de senaste åren. Jag vill ta några exempel. I fjol beslöt riksdagen på regeringens förslag om nya regler för företagsinteckning och att en central registreringsmyndighet skulle inrättas för detta. Regeringen hade — av regionalpolitiska skäl och sysselsättningsskäl, som det hette — föreslagit att denna nya myndighet skulle knytas till Malmö tingsrätt. Jag motionerade då om att den nya myndigheten i stället skulle förläggas till Sundsvall, både av regionalpolitiska skäl och med hänsyn till allmän lämplighet på denna ort för den aktuella verksamheten. Men riksdagsmajoriteten beslöt tyvärr att följa regeringens förslag, och den nya myndigheten kom till Malmö. Gällande riktlinjer för lokalisering av nya myndigheter till i första hand skogslänen tog majoriteten ingen hänsyn till. Jag vill även erinra om hur det till Härnösand planerade hörselgymnasiet i stället kom att lokaliseras till Örebro. Här skedde tyvärr en omsvängning under utskottsbehandlingen. Ytterligare ett exempel är att Sjöbefälsskolan i Härnösand enligt riksdagsbeslut i våras läggs ned, trots våra protester. När vi nu inleder en ny mandatperiod vill jag understryka vikten av att regering och riksdagsmajoritet verkligen tar hänsyn till Västernorrlands stora behov av arbetstillfällen. Det kommer säkerligen nya lokaliseringsärenden där Västernorrland — om man vill — kan prioriteras på ett helt annat sätt än under de närmast gångna åren. För länets utveckling är högskolan av största betydelse. Denna får inte rustas ned utan måste tvärtom få förstärkningar. Ser vi på den högre tekniska utbildningen, som är så viktig för ett industrilän som Västernorrland, kan vi konstatera att länets ungdomar har längre än de allra flesta ungdomar till en teknisk högskola. Det är därför av största vikt att en industrihögskola med inriktning på teknik, ekonomi och information kan utvecklas i Sundsvall enligt föreliggande planer. Samtidigt är det av största betydelse att länets naturliga förutsättningar för såväl industri som jordbruk och skogsbruk utnyttjas på bästa sätt för att ge sysselsättning i olika delar av länet. Länets läge, med Sundsvall som centrum i Mittnorden, bör även kunna utnyttjas för att medverka till en positivare utveckling. Länsstyrelsen har, liksom självfallet vi riksdagsmän, försökt göra statsmakterna uppmärksamma på länets problem. Men tyvärr har länsstyrelsen — liksom vi andra — kunnat konstatera att dessa ansträngningar endast gett begränsade resultat. Herr talman! Såväl solidariteten som vikten av att utnyttja varje landsdels förutsättningar gör att jag vill betona nödvändigheten av att statsmakterna — alltså riksdag och regering liksom även olika myndigheter — kraftfullt medverkar till att antalet sysselsättningstillfällen i Västernorrland ökar, så att nettoutflyttningen kan stoppas och så att de dystra prognoserna inte behöver gå i uppfyllelse.

Herr talman! Valet gav socialdemokraterna fortsatt möjlighet att inneha regeringsmakten i det här landet. I Kopparbergs län noterades för socialde mokraterna hyggliga valresultat när det gäller riksdag och landsting. Så långt kände man nog en stor glädje i bruksorterna. Långbänkar och uteblivna besked var det gott om under de borgerliga åren, och det ville man inte uppleva igen. Vi socialdemokrater känner dock inte samma glädje för resultaten i kommunfullmäktigevalen. Det finns hos den stora valmanskåren en del oro, som tycks leda till vissa protester. Man kan naturligtvis fråga sig vad det är som förorsakar oron. En del av förklaringen är säkerligen att vi i Bergslagsdelen av länet ännu inte har övervunnit problemen efter strukturförändringarna vid stålverken. Det är för övrigt lika i andra Bergslagslän. Vid specialstålverken lever man absolut med alla dessa svårigheter ännu, exempelvis i Avesta i vårt län, Fagersta i Västmanlands län och Degerfors i Örebro län. Bofors i samma län har tydliga bekymmer. SKF har börjat storstädningen i Hofors, Gävleborgs län, och sedan står Hällefors i Örebro län på tur. Företagens s.k. åtgärdsprogram tycks alltid innebära reducering av arbetskraften. Dagens Nyheter tog upp SKF:s problem i lördags. Företagsledningen pekar på skrotpriserna som den stora boven i dramat. Prisbildningen på skrot är som en kniv i ryggen, säger man. Just den här problematiken har jag tagit uppi motioner vid ett par tillfällen. Det är inte utan ledsnad jag konstaterar, att mina kamrater i näringsutskottet är alldeles kallsinniga. Jag förstår inte hur de menar att den svenska stålindustrin, som med ett par undantag är helt skrotbaserad, skall kunna leva och utvecklas vidare med ständigt ökad import och ständigt ökade priser, utan att statsmakterna skall göra något för att förbättra situationen. Förändringarna i industrisamhällena, ofta enföretagsorter, gör att människor blir utan jobb och flyttar, och bostäder blir tomma, bostäder som planerades och byggdes när industrin ropade efter personal. Ungdomen ger sig i väg, servicegraden minskar. Kritik härför drabbar dem som leder det kommunala arbetet. Skatteunderlaget minskar, och det är sannerligen inte lätt att både klara driftskostnader — inkl. kostnader för tomma bostäder — och välja de rätta och nödvändigaste investeringarna. Ett är säkert: det blir mindre av byggnadsinvesteringar och färre byggnadsjobb. Hur ser då infrastrukturen runt våra brukssamhällen och verkstadsindustrier ut? Ja, förhållandena i vad det gäller t.ex. Västerbergslagen är inte de bästa. Järnvägen är dåligt rustad i vad det gäller persontrafiken, och telefonförbindelserna måste snabbt förbättras. Jag har stor förståelse för en framtida högklassig Mälarbana Örebro Västerås-Helsingfors. Det är nämligen min uppfattning att en sådan trafikled också nödvändigt måste medföra en ordentlig upprustning av matarbanorna, exempelvis Ludvika-Tillberga. Den obalans som nu råder i fråga om befolkningsutveckling och arbetsmarknad i Mälarregionen och anslutande områden har en alldeles för tung slagsida åt Helsingfors. Motsvarigheten på västkusten är Göteborg-Uddevalla-området. Det måste skapas en större förståelse för Bergslagsregionen och dess befolkning: nya industrier, stöd för rekrytering av välutbildad teknisk personal till befintlig industri, bättre kommunikationer, skolor — för att ta några exempel. Först genom en lugnare utveckling kan oron stillas. Det hjälper inte att det har gått bra för t.ex. SSAB. Tyvärr är det inte bara Bergslagsdelen i mitt hemlän som har sina problem. Även det område där träindustrin har varit stark dras med ägarbyten och minskad sysselsättning. Kvinnosysselsättningen minskar, och det står alldeles klart att den utflyttning som det medför kommer att skapa obalans mellan könen. Vår länsarbetsnämnd säger i sin bedömning av utsikterna inför hösten: Den omstrukturering som näringslivet undergått under 1980-talet har inneburit personalminskningar. Tillsammans med en växande arbetskraft har detta lett till en obalans; det totala antalet sysselsättningstillfällen i länet är otillräckligt. Nya, expansiva näringar har inte utvecklats så att de har kunnat fylla detta gap. Länet har därför fått en stor övertalighet på arbetsmarknaden. Utöver länsarbetsnämndens slutsatser kan då noteras att byggarbetslösheten var 9,1 26 i september — den största i landet, om jag är rätt underrättad. Dess värre kommer den sannolikt att fördubblas i vinter. Herr talman! De problem jag pekat på kan inte sopas under mattan, oavsett vilken regering vi har. Har regeringen socialdemokratiska förtecken är väljarnas förväntningar större. Inte väntar jag några djärva uppslag från industriföretagen när det gäller Bergslagen. Jag hyser däremot en innerlig förhoppning att vi under de kommande tre åren skall få se kraftfulla initiativ från regeringen på de områden jag berört.

Herr talman! Tekofrågor debatterades den 8 maj här i kammaren, och beslut fattades om vilka former av statligt stöd som skall utgå till tekonäringen under det innevarande budgetåret. Jag vill nu i den allmänpolitiska debatten blicka in i framtiden. Jag vill påpeka att många av kammarens ledamöter kommer från orter där tekoindustrin fortfarande har stor betydelse för bygdens näringsliv och sysselsättning, inte minst för den kvinnliga sysselsättningen. ”Att väva är att leva” är ett gammalt talesätt, som gäller för många än i dag. Men teko är inte bara att väva. Få näringar inrymmer så många delbranscher, yrken, olika typer av produktionsenheter och arbetsvillkor som tekonäringen. Få branscher har gått igenom en lika omfattande strukturomvandling som teko. Många tekoanställda, berörda kommunala beslutsfattare och utbildare var mycket nära att ge upp hoppet om fortsatt existens för tekoindustrin i Sverige. Det hjälpte inte med insättande av krisstöd i olika former. Det blev bara svårare att sälja här hemma och på export, utvecklingsarbetet stannade av, investeringarna likaså, och friställningstakten i industrin ökade från år till år. Alla berörda parter var överens om att det krävs radikala grepp för att åstadkomma en vändpunkt och en positiv utveckling. Regeringens tekoproposition våren 1983 tillsammans med ett antal andra politiska åtgärder har betytt att svensk teko under de gångna tre åren har kommit till denna vändpunkt och påbörjat den till vissa delar mödosamma återuppbyggnaden. Vi kunde i vårens debatt redovisa många ljuspunkter men betonade vikten av att förnyelsearbetet fortsätter. Det är viktigt att samhället har ett mål för sin tekopolitik och en genomtänkt strategi för hur de målen skall uppnås. 30-procentsmålets innebörd är omdiskuterad, och det vore säkert välgörande om alla berörda parter kunde finna en saklig precisering och därefter använda sina resurser till ett konstruktivt arbete med utformningen av de medel som krävs för att vi skall nå detta mål. 1978 års produktionsvolym har också använts under de gångna åren, både som måttstock och som mål. Mäter vi dagens produktion med den måttstocken, måste vi konstatera följande: För att uppnå 1978 års volym måste textilindustrin öka sin produktion med 10 96, konfektionsindustrin med 50 96 och skoindustrin med 100 96. Vi framhöll i vårens debatt den positiva utvecklingen under den tid som det nya treårsprogrammet hade verkat och betonade vikten av att regeringen snarast möjligt lägger fram ett nytt flerårsprogram. Jag vill i dag upprepa detta. Tekoindustrins olika branscher är för planering av sin verksamhet beroende av besked om förutsättningar betydligt tidigare än andra branscher, som bara har den pågående säsongen att bekymra sig för och inte så stora variationer mellan säsongerna. Alla som arbetar med tekofrågor framhåller också de stora skillnader i förutsättningarna som föreligger mellan tekonäringens olika delbranscher och mellan större och mindre företag samt mellan löntillverkare och företag med egen tillverkning. De hittills tillämpade stödformerna bör finslipas när regeringen nu arbetar med det kommande tekoprogrammet.

En sak har de olika delbranscherna gemensamt, nämligen bristen på utbildad personal på alla nivåer. Utan fortsatta satsningar på utbildning och marknadsföring kan inte tekoindustrin utvecklas till den positiva faktor för Sveriges handelsbalans som många människor vill utveckla den till. Avslutningsvis: Tekoindustrin är på väg ut ur en djup vågdal. Det är ytterst viktigt att det statliga stödet för industrin utformas så att det stöder tillverkning i Sverige och resulterar i en ny blomstring av kreativt skapande och trygga jobb för de anställda i hela tekoindustrin.

Herr talman! Under den gångna valrörelsen fick jag ofta ute på skolorna och vid andra sammankomster med ungdomar frågan: Vad kommer du och ditt parti att göra för att vi skall få jobb när vi lämnar skolan? Det gror en osäkerhet att redan inför starten i arbetslivet-vuxenlivet bli ställd utanför arbetsmarknaden: att inte duga, att inte hålla måttet, att inte vara efterfrågad, samtidigt som det råder en stark övertro på den offentliga sektorns möjligheter att expandera för nya jobb. Ändå är det främst inom de mindre företagen som de nya jobben nu kommer och måste komma. Jag har också varit i kontakt med många småföretagare, som i och för sig är till freds med sin verksamhet. Man känner att man gör nytta och att man efterfrågas. En viktig drivkraft hos dessa människor är ambitionen att skapa något eget, utveckla en idé, sälja en produkt eller tjänster — kort sagt att vara till allmänhetens tjänst. Men småföretagarens vardag är förvisso ingen dans på rosor. Även där finns en oro. Småföretagarna är kringgärdade av allehanda lagar, bestämmelser och en krass ekonomisk verklighet med stark statlig styrning och beskattning. Dessa företagare ställde frågan: Kommer nya ekonomiska pålagor att drabba oss? Kommer vi att få vara med om nya chockhöjningar av räntan? Erfarenheten från den gångna treårsperioden var dyster. En SIFO-undersökning har också bekräftat en tveksamhet hos företagaren inför behovet att expandera och nyanställa. Om inte förutsättningarna förändras, kommer småföretagen enligt min uppfattning inte heller att kunna vara någon stark expansiv motor för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Vi i folkpartiet anser det viktigt att småföretagandet stimuleras, vilket vi framfört i riksdagen vid ett otal tillfällen och även i dag. Det är då sysselsättningen kan öka i de många mindre och geografiskt spridda företagen. Det är inte genom att klämma åt dem som företagandet ökar. Det behövs en liberal marknadsekonomi. Det är folkpartiets uppgift att kämpa för att marknadsekonomin åter får rimliga chanser. Här ges nu tillfälle att från socialdemokratiskt håll svara småföretagaren och lämna klara besked. En betydande regionalpolitisk orättvisa utgör de under de senaste åren höjda bensinpriserna — särskilt för företagen i glesbygdslänen i norr. Vi som har de långa avstånden beskattas på detta sätt extra hårt. När riksdagen i våras beslutade om ett speciellt persontransportstöd till Norrland, som folkpartiet länge arbetat för, blev resultatet en halvmesyr. Ni socialdemokrater ville inte stötta småföretagare med färre än fem anställda, och därmed ställdes egenföretagaren utanför ett persontransportstöd. Detta förfarande förtjänar inte ordet solidaritet. En sänkning av arbetsgivaravgifterna för företagen i norr genomfördes av mittenregeringen. Avsikten var att förbättra förutsättningarna för näringsverksamheten i speciellt utsatta delar av Norrlands inland. Den socialdemokratiska regeringen har nu förfuskat idén och skapar en grov orättvisa mellan inlandskommunerna i Västerbottens och Norrbottens kustkommuner. Folkpartiet vill i stället att socialavgifterna skall sänkas i de kommuner som tillhör stödområde A för att därigenom komma ifrån nuvarande ojämlika förhållande. Sammantaget, herr talman, har vi framfört förslag om en rad åtgärder för att stimulera småföretagandet och minska byråkratin. Men över detta står kravet om ett slopande av löntagarfonderna. De skall utmönstras ifrån det svenska näringslivet. Generationsskiften måste underlättas inom familjeföretagen — därför fortsätter vi i folkpartiet att driva kravet om en slopad arvsoch förmögenhetsskatt på s.k. arbetande kapital. Andra krav är att lärlingsutbildningen skall utformas så att ungdomar lättare kan komma in i yrkeslivet. Vi behöver också vanliga hantverkare som lagar våra skor, tapetserare som klär om våra möbler, elektriker även till glesbygden och VVS-folk för service till hushåll och företag. Arbetsgivaravgiften för ungdomar måste sänkas. Den kostnad som företagaren dock har för att anställa ungdomar kan då anpassas till en mer rimlig nivå jämfört med kostnader för mer erfaren arbetskraft. Kan vi och småföretagaren få ett svar? Kommer regeringen att ställa upp för ungdom och företag, så att återväxten inom småföretagandet tryggas? Det är där som jobb finns. Innan jag avslutar mitt anförande, herr talman, vill jag särskilt ta upp frågan om kvinnors företagande och möjlighet att starta eget. Mellan åren 1972 och 1982 tillkom glädjande nog 12 000 nya kvinnliga företagare. Detta företagande har tillkommit inom alla branscher, men mest inom detaljhandeln, och det handlar om verkligt småföretagande. Jag anser att det finns goda möjligheter att skapa fler jobb, inte minst för kvinnor, om de offentliga monopolen bryts. Då kommer enskilda människor att utveckla idéer, bl.a. inom vården. Men i ett socialistiskt samhälle styr och reglerar staten den fria företagsamheten. För folkpartiet är det självklart att enskilda kvinnor och män skall kunna driva daghem och annan barnomsorg på samma ekonomiska villkor som kommunen. Det är föräldrarna som skall välja och avgöra vilken barnomsorg de vill ha. Det behövs alternativ till den offentliga vården. Enskilda vårdhem som drivs i privat regi kan ge nog så omsorgsfull vård. Men bidrag och förutsättningar skall utformas på samma villkor för dessa som för de kommunala. Herr talman! Jag anser att det ryms många fler kvinnliga företagare i vårt samhälle. Här finns outnyttjade resurser. Många kvinnor är också på väg att etablera sig i fler och fler branscher, men de saknar dess värre ofta det nätverk av kontakter som män under generationer har byggt upp. Folkpartiet har pekat på behovet av särskilda insatser för information och rådgivning. Vi har också pekat på den resurs som borde finnas inom utvecklingsfonderna. En särskilt ansvarig handläggare borde tillsättas för att kvinnor skall kunna få råd vid nyetablering. I Västerbotten — mitt hemlän — har utvecklingsfonden på ett förtjänstfullt sätt startat projekt med den inriktningen. Utvecklingsfonderna kan på så sätt stödja och utveckla kvinnors idéer och kunnande. Men här behövs det sannerligen också en uppbackning från statsmakternas sida med en rejäl pott av projektmedel. Till sist, herr talman: Sverige behöver förvisso fler kvinnliga företagare men framför allt ett företagsvänligt klimat som ger framtidstro.

Herr talman! När riksdagen började sitt arbete den 30 september utdelades material i våra fack, och den första handling jag fick i min hand var regeringens skrivelse 1985/86:6 om färjetrafiken till Gotland. Eftersom det inte fanns någon motionsrätt på skrivelsen vill jag i stället i den här allmänpolitiska debatten framföra en del synpunkter på denna för Gotland så viktiga fråga. Regeringen, genom dåvarande kommunikationsminister Curt Boström, menade att kostnadsutvecklingen kräver ett radikalt omprövande av trafikens uppläggning och omfattning. Riksdagen anslog i våras 39 milj.kr. för innevarande budgetår, vilket då kan ställas i relation till de ca 70 milj.kr. som blev Gotlandsbolagets underskott för 1984 och som enligt gällande avtal skall täckas med statliga medel i form av transportstöd. Transportrådet har studerat utvecklingen och menar att man genom förändrad trafikuppläggning, tonnagesammansättning och val av hamnar kan nå väsentliga besparingar utan att därmed ge avkall på önskemålet om en tillfredsställande transportförsörjning. Om man bara trafikerar en hamn på fastlandet under större delen av året kan statsbidraget minskas till 20-40 milj.kr. per år. Transportrådet fick alltså i uppdrag att i samarbete med Gotlands län och kommun, med Gotlandsbolaget och med överbefälhavaren göra en total översyn av färjetrafiken med utgångspunkt i detta besparingskrav. Utredningsarbetet startade i augusti och skall vara färdigt till den 15 november. Detta resonemang från transportrådets och regeringens sida reser en rad frågetecken från oss gotlänningar och också från de resenärer som inte bor på Gotland men som funnit att Gotland är ett utmärkt ställe att semestra på. Inför utredningsarbetet har länsstyrelsen tagit fram ett material, en informationsskrift som kommer att tillställas alla riksdagens ledamöter, politiker och beslutsfattare i statliga styrelser och verk, ett material där Gotlands trafikförsörjning jämförs med övriga Sveriges. Jag vill påstå att det är första gången som en sådan rättvis jämförelse görs. Jag vill be kammarens ledamöter att ta del av de fakta den innehåller när de får den i sin hand. Sveriges riksdag bör på ett bättre sätt än hittills behandla sin koloni i Östersjön. Gotland har drygt 56 000 invånare och måste för dessa människor erbjuda ett fungerande vardagssamhälle som vilken annan landsdel som helst. I regionalpolitiskt hänseende är goda kommunikationer en hörnsten — för Gotland är det livsnerven. Genom vårt öläge är färjan vår väg, vår bro och vår järnväg. I övriga Sverige står vägverket för färjetrafik till öarna där det inte finns bro, oftast med rätt stora valmöjligheter när det gäller turtäthet. Finns det bro slipper man följa tidtabell. Gemensamt för både färja och bro är att det ingenstans tas ut någon avgift av resenären. Allt finansieras genom statsbudgeten. Jag skall ta ett exempel. Kostnaden för tio av vägverkets färjor 1984 var drygt 50 miljoner för totalt 8 409 åretruntboende. Per person är den kostnaden ca fem gånger så hög som underskottet i Gotlandstrafiken per gotlänning räknat. Jag har ett annat exempel: Ölandsbron med tillfartsvägar stod klar 1972, och den kostade 130 milj.kr. Med brons tillkomst försvann avgifterna och tidtabellsberoendet över Kalmarsund. Samtidigt som det anses att vägar, broar och vissa järnvägar i övriga delar av landet bör finansieras via statsbudgeten, anses Gotlandstrafiken kosta staten så mycket att besparingar måste göras! Det är dags att ge Gotlandstrafiken en rättvis beskrivning, och vi menar att staten skall svara för de kostnader som är att hänföra till den s.k. infrastrukturen såväl på Gotland som i landet i övrigt. Med den beräkningsgrunden skulle underskottet för 1984 ha stannat vid ca 15 milj.kr. i stället för 70, som det blev. Bland de förslag som nu prövas i den sittande utredningen är transportrådets idé att trafiken under större delen av året koncentreras till endast en hamn och då till Oxelösund. Detta huvudlösa förslag har i den valrörelse som vi har bakom oss förkastats av samtliga partier på Gotland inkl. socialdemokraterna. Tvärsöver partigränserna anser gotlänningarna att det är ett minimikrav att ha en nordgående linje till Nynäshamn och en sydgående linje till Oskarshamn, som trafikeras i dag. På socialdemokratisk tidningsledarplats har stått att läsa att Oxelösundsalternativet är en skrivbordsprodukt som snabbt borde avföras från dagordningen. En enda linje till fastlandet kan aldrig anses utgöra den ”tillfredsställande transportförsörjning” som riksdagen beslutat att staten skall ta ansvar för. Jag vill gärna här också påminna om att statsministern i sitt tal i Almedalen i valrörelsen klart uttalade att några förändringar i Gotlandstrafiken inte behövde befaras om socialdemokraterna fick behålla regeringsinnehavet. I regeringen har kommunikationsministrar kommit och gått genom åren, och den under sommaren avgående Curt Boström var informerad om länsstyrelsens uppfattning. Jag vill gärna här på stående fot hälsa nyutnämnde Sven Hulterström varmt välkommen till Gotland för att på ort och ställe ta del av våra kommunikationsproblem. Han kan då gärna resa med färjan för att ha den erfarenheten med i bagaget. Alltför många har gjort tvärsäkra uttalanden om vår färjetrafik, men den egna resan har de gjort med flyget. Det är alltså med stort intresse som gotlänningarna ser fram mot den nye kommunikationsministerns tolkning av riksdagsbeslutet om en tillfredsställande transportförsörjning. Gotlandstrafiken innehåller många beståndsdelar, och en av dem är det s.k. Gotlandstillägget. Detta innebär att transportköpare på fastlandet genom att betala ett påslag om 0,6 96 på fakturan subventionerar transporterna till och från Gotland. Detta tillägg kompenserar lastbilsföretagen för sådana kostnader som inte täcks av de nu reglerade priserna i Gotlandstrafiken. Stödet tillkom på sin tid för att ge gotlänningen samma fraktkostnader som fastlänningen hade på motsvarande sträckor. För ungefär en månad sedan drabbade den senaste jobsposten Gotlandstrafiken. Riksrevisionsverket har i en utredning konstaterat att det går att slopa detta stöd för lastbilstrafiken till Gotland. Man påstår att effekterna av detta inte blir särskilt kännbara för näringslivet. Det rör sig dock om ett bortfall på 26 milj.kr., och att påstå att det inte skulle ha någon nämnvärd inverkan på vårt näringsliv är att handskas mycket vårdslöst med sanningen. Förslaget kommer att avvisas mycket bestämt från de gotländska företagarnas sida. Herr talman! Vid flera tillfällen tidigare har jag haft anledning att ta till orda i denna kammare just kring de gotländska kommunikationerna, och det lär bli fler sådana tillfällen. Resultatet av den utredning som nu arbetar bestämmer i viss mån i hur hög grad jag behöver återkomma i den här frågan. Men klart vill jag ändå säga att detta inte är någon isolerad trafikpolitisk fråga, det är i högsta grad en regionalpolitisk fråga.

Herr talman! När jag nu tar till orda i den här debatten gör jag det för att jag vill belysa läget i norra delen av Uppsala län, det som i dagligt tal kallas Norduppland. Norduppland har ungefär 50 000 invånare, fördelade på tre olika kommuner: Älvkarleby, Östhammar och Tierp. Egentligen skulle inte nordupplänningarna säga så mycket, inte ta till orda i den här debatten, för det är en grupp människor som lever i en mycket fin miljö. Man lever i en fin miljö, eftersom Dalälven rinner igenom området. Den har många fina stränder och ger många tillfällen till rekreation. Vi har Östersjökusten — Östhammar, Öregrund och ner till Hållnäs — där vi också har väldigt fina områden för friluftsliv. Vi har alltså fin natur och vi har fin luft, och den fina luften blir bättre och bättre i takt med att industrierna läggs ner och skorstenarna slutar att ryka. Det är bara ett problem och det problemet är jättestort. Det är därför jag står här. Vi har upptäckt — och det har alla förstått som hört på nu — att man inte lever bara på frisk luft och fin miljö, utan vi måste ha arbetstillfällen. I Norduppland — jag har talat om det här problemet tidigare — har vi haft basnäringarna järnmalm, stål, jordoch skogsbruk och pappersindustri. Alla de här industrierna har dragits med stora strukturella förändringar. Vi kan ta en snabb överblick. I Skutskär, där vi har vårt stora pappersbruk och vår massafabrik har Stora Kopparberg pumpat in mycket pengar i stora investeringar och självklart gjort fabriken modern, tekniskt väl utrustad och bra rustad för framtiden. Men det som har hänt och som händer fortfarande är att människorna som har arbetat i fabriken har rationaliserats bort. Det är risk att ytterligare 200 nu skall rationaliseras bort ur den fabriken. Det gäller Älvkarleby kommun. I Forsmark — som hör till Östhammars kommun =— sker som alla vet en nedtrappning på byggarbetsplatsen. Sandviken i Gimo har haft bekymmer och har rationaliserat. Där går det dock bättre nu än för de övriga industrierna. På den ort jag kommer ifrån, Söderfors, har det gamla stålverket stora problem, brottas ständigt med rationaliseringar, drar alltid ner på personalstyrkan och har gjort det under det här året. Det skall bli neddragningar och rationaliseringar också nästa år. Allt detta stämmer överens med den prognos som länsstyrelsen lägger på bordet i dagarna. Där talar man om nedgång i industrin, färre arbetstillfällen, mindre antal människor som bor kvar i området, sämre service osv. Allt detta är bekymmersamt. Vi har alltså hela tiden detta problem att vi måste ha fler arbetstillfällen. Vi måste få en bättre service. Har det gjorts några satsningar i detta område? Ja, självfallet. Tack vare att dessa bekymmer har framförts bl.a. från denna talarstol, tack vare en aktiv socialdemokratisk politik, tack vare att industriministern har lyssnat på uppvaktningar och farit ut och besökt oss har två av kommunerna, Tierp och Östhammar, kommit med i Bergslagsprojektet, vilket givetvis är positivt. Det har också sagts att teknikerna från Forsmark skall komma ut och med sin teknik ge nya arbetstillfällen. Inom Tierps kommun har ett projekt satts i gång, ”Tierp tar tag”. Det betyder att man på alla vis har försökt få nya jobb. Man har aktualiserat kommunens fördelar med dess fina läge osv. Denna satsning är tyvärr för tillfället nästan satt ur spel på grund av att en moderat ledamot av kommunstyrelsen reserverar sig mot alla satsningar som görs för industrin på denna ort. När man i kommunen får en reservation och ett överklagande måste man vänta på kammarrättens utslag, och det får till följd att de företag som skulle kunna få hjälp och stöd inte får det inom rimlig tid. De kanske rent av måste flytta. Man börjar fundera om inte en översyn av kommunallagen vore på sin plats, när man i den ena kommunen inte får hjälp medan man, om man går över kommungränsen några mil bort, kan få det, dvs. där besluten inte överklagas. Så står det till just nu. Det jag särskilt ville trycka på i kväll är att vi i Uppsala län tycker — och det med rätta — att det är en mycket ojämn fördelning av arbetstillfällen och service. Jag har väckt en motion, som behandlades i riksdagen under förra riksmötet, om omlokalisering inom länet. Lägg märke till att det inte är omlokalisering så att man vill försöka ta arbetstillfällen från andra orter och andra län, utan här är det fråga om en lokalisering inom länet. I riksdagen brukar motionerna bli avslagna och så blev även den här, men med en välvillig skrivning. Jag skall återkomma med den motionen. Vi menar att här finns lantbruksnämnd, skogsvårdsstyrelse, utvecklingsfond m.m. som borde kunna lokaliseras ut och kanske få säte i andra delar av länet, t.ex. i den norra delen.

Jag är rädd för att man — trots påtryckningar — inte kan få grepp om dessa frågor på annat vis än från regeringshåll, och jag efterlyser en sådan aktion. Slutligen vill jag säga att om ingenting görs av det som jag nu sagt är det risk för att det blir som Alf Henrikson skrivit i en dikt: Det var som det var tills det blev som det blev. Det blir som det blir när det är som det är.

Herr talman! Jag vill helt kort redovisa vilka regionalpolitiska problem som vi har att brottas med i mitt hemlän Blekinge. Vid det senaste sammanträdet med Blekinge läns landsting lämnade länsarbetsdirektören i länet en redovisning över sysselsättningsläget i Blekinge. Det var ingen ljus bild som presenterades för landstingsmännen. Antalet arbetssökande var stort, och sysselsättningstillfällena var fåtaliga. En av arbetsförmedlingarnas viktigaste uppgifter var enligt länsarbetsdirektören att göra blekingarna motiverade att flytta från Blekinge. Detta var nödvändigt för att de skulle få ett jobb. Länsarbetsdirektörens konstaterande är naturligtvis riktigt ur AMS synpunkt. Arbetsförmedlingarnas uppgift är ju att skaffa jobb åt de arbetssökande, och finns nu inga jobb i Blekinge, måste man motivera de arbetssökande, speciellt ungdomarna, att flytta från länet till Helsingfors eller någon annan större tätort där jobb finns. Men samtidigt är konstaterandet ett klart underbetyg för regeringen och dess bristande regionalpolitik. Det är ett fastslående av att regionalpolitiken ersatts av 1960-talets flyttlasspolitik. Forumet för länsarbetsdirektörens konstaterande, Blekinges landstingsmöte, ger en speciell bakgrund till hans konstaterande. När landstinget i slutet av 1960-talet planerade sin verksamhet framöver, utgick man från ett befolkningstal på 155 000 invånare i länet. Med stöd av tillgängliga befolkningsprognoser räknade man med att befolkningsunderlaget 1985 skulle vara 167 000 invånare, och verksamheten dimensionerades därefter. 1985 är antalet invånare 151 600, dvs. mer än 15 000 invånare färre än vad man prognostiserade. Och nu skall man enligt arbetsmarknadsmyndigheterna göra blekingarna motiverade att flytta från länet för att kunna få ett jobb. Människorna vill inte flytta från Blekinge. De trivs och vill bo kvar i länet, men detta omöjliggörs av att jobben finns i de större tätorterna. Samtidigt måste påpekas att samtliga Blekingekommuner sedan många år tillbaka har problem med tomma lägenheter som kostar dem miljonbelopp årligen, medan exempelvis Helsingfors brottas med stor brist på lägenheter, som driver priserna i höjden och skapar en ”svart” lägenhetsmarknad. Från centern kräver vi att 10 70 av AMS resurser skall omdisponeras, så att man kan föra en verkligt aktiv regionalpolitik med åtgärder av olika slag för att stimulera företagande ute i regionerna. Detta skulle skapa jobb i hela vårt avlånga land. Jag hoppas att mitt exempel från Blekinge kunnat belysa de problem vissa regioner har att brottas med. Det är mycket angeläget att den socialdemokratiska regeringen överger sin defaitistiska flyttlasspolitik och satsar mer på en konstruktiv regionalpolitik.

Herr talman! Under de senaste två decennierna har Göteborg utsatts för stora omställningsprocesser inom fyra sektorer av näringslivet: teko, byggnadsverksamhet, varv och sjöfart. En summering av dessa branschomställningars direkta sysselsättningseffekter visar att ca 40 000 arbetstillfällen fallit bort. Matematiskt sett har Göteborg kunnat bära den förlusten. Den offentliga tjänstesektorn har expanderat kraftigt, och samtidigt har Volvo under 1970 och 1980-talen ökat sin sysselsättning med ca 10 000 personer. I en mängd avseenden har Göteborg visat sig ha ett gott läkkött. Nya verksamheter har växt upp. Enskilda företag har visat en mycket god förmåga att orientera om sin verksamhet och anpassa den till förändrade förutsättningar. De anställda och deras organisationer har snarare drivit på än hållit emot nödvändiga förändringar. Samhället har varit berett till stora investeringar för att anpassa infrastrukturen till näringslivets ändrade förutsättningar. Bakom den i huvudsak starka fronten döljs emellertid svaga punkter. Genom de strukturella omställningarna har näringslivet blivit alltmer ensidigt och sårbart. Även om sysselsättningsnivån totalt sett har höjts växer samtidigt antalet personer som mer eller mindre permanent står utan arbete. Den registrerade arbetslösheten i Göteborgs kommun har under lång tid legat väsentligt över riksgenomsnittet, detta trots att de arbetsmarknadspolitiska insatserna har en större omfattning än vad som motsvarar kommunens andel av länets befolkning. Det är givetvis omöjligt att på tio minuter heltäckande beskriva en enskild kommuns betydelse för t.ex. den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i hela landet. Några nyckelfaktorer kring Göteborgs nationella och regionala betydelse förtjänar dock att lyftas fram. Omkring 30 96 av Sveriges såväl export som import passerar via Göteborg. Till detta kommer att betydande godsmängder från och till andra nordiska länder transiteras via Göteborg. Varje effektivitetsvinst kommer hela landet till del, samtidigt som varje försvagning av Göteborgs position som dominerande port mot omvärlden slår mycket negativt mot hela landets ekonomi. Göteborgs position som hemvist för några av landets dominerande företag är av nationellt intresse. Volvos betydelse för näringsliv och sysselsättning i ett stort antal regioner och för landets ekonomi är väl dokumenterad. Massan av Övriga exportinriktade både stora och små företag är väsentlig för möjligheterna att nå balans i utrikeshandeln. På utvecklingsoch forskningsområdet är högskolorna i Göteborg rikstäckande och har betydelse för långt mer än närområdet när det gäller att bygga en bas för förnyelse och utveckling. På evenemangs-, turistoch nöjessidan är Göteborg i flera avseenden ett nationellt centrum. Det unika ”arenaområdet” Ullevi, Scandinavium, Svenska mässan och Liseberg svarar vid ett flertal tillfällen årligen för kongresser, utställningar, sportoch nöjesevenemang som attraherar publik inte bara från Sverige utan också i hög grad från andra länder. Även för kulturlivet har Göteborg stor betydelse för Västsverige. Uppemot en tredjedel av besökarna vid Göteborgs teatrar, konserthus och museer kommer från Västsverige utanför Göteborg. I sin speciella roll som storstad och regioncentrum har Göteborg kostnader som inte drabbar riksgenomsnittet av kommunerna. Dessa extra kostnader faller på områden som sjukvård, kommunikationer, fritid och kultur. Dessutom är kostnaden för social utslagning högre än i andra kommuner. De speciella storstadsmerkostnaderna har på det primärkommunala området beräknats motsvara en utdebitering på 2:50 kr. per skattekrona för Göteborg. Till detta kommer en storstadsmerkostnad inom sjukvården på 0:70-1:50 kr. per skattekrona. Scenarion för näringslivet i en kommun som Göteborg kan tecknas på många olika sätt och visa på drastiskt olika effekter. Utgångspunkten för kommunens agerande är dock att det under de närmaste åren inte kommer att ske något som på ett dramatiskt sätt påverkar näringslivet i Göteborg. Göteborgs kommuns näringspolitik har under ett antal år varit inriktad på att ge en spelarena för att hjälpa fram initiativ inom Göteborgs profilområden: verkstadsindustrin, transportsektorn och handelssektorn. De kommunala insatserna omfattar bl.a. stimulans till utveckling av produkter och produktionsteknik, företagssamverkan, koppling mellan företag och utveckling/ forskning. På olika sätt har kommunen också försökt stimulera utvecklingen inom nya teknikområden, bl.a. havsteknik, mikroelektronik, bioteknik och materialteknik. Ett tema som har fått allt större utrymme i kommunens aktiviteter är åtgärder för att öka samverkan mellan näringsliv och utbildning/forskning. Från både näringslivet och högskolan har man varit angelägen om att ha kommunen med som neutral part i dessa diskussioner och insatser. Från den utgångspunkten har kommunen spelat en ledande roll i förberedelserna för Chalmers teknikpark, bildandet av en stiftelse för forskning och utveckling inom bioteknikområdet och en samverkanskonstellation inom området tillämpad mikroelektronik. Näringslivet och högskolan har också velat se kommunen som en av huvudmännen för den stiftelse som skall stödja forskning och utveckling vid den fristående enhet för juridisk forskning och utbildning som håller på att etableras vid Göteborgs universitet. För den nödvändiga omställningen och förnyelsen är Göteborgs näringsliv beroende av i första hand en fortsatt ekonomisk politik som gynnar industriell tillväxt och utrikeshandel samt en effektiv infrastruktur. Den senare faktorn har kommunen vissa möjligheter att påverka. Merparten av de strategiska besluten och resursdispositionerna ligger dock i statens händer. Jag sade tidigare att Göteborg i många avseenden har gynnsamma förutsättningar för en positiv näringslivsoch sysselsättningsutveckling. Samtidigt har Göteborg en näringslivsstruktur som gör kommunen mycket sårbar för inte minst utifrån kommande störningar. Dessutom har de senaste decenniernas omfattande omställningar gett problem på arbetsmarknaden, som sällan lyfts fram i ljuset men som innebär stora påfrestningar på kommunen. Mot den bakgrunden har kommunen två huvudkrav på regering och riksdag. Det ena kravet är att statsmakterna inte får göra prioriteringar eller fördela resurser som hämmar den nödvändiga omställningen och förnyelsen av Göteborgs näringsliv. Det andra är att regering och riksdag inte får föra en regionalpolitik som negativt drabbar Göteborg. Till bilden hör att Göteborg — och även Malmö som Lars-Erik Lövdén påvisat tidigare under debatten — ofta kommer i kläm då regering och riksdag vidtar åtgärder som berör kommunerna. Analyser, mål och instrument bygger på och anpassas till förhållandena i genomsnittskommunerna. Avvikelser och anpassningar från genomsnittslösningen görs med hänsyn till glesbygdsoch stödområdeskommunerna. Storstädernas speciella situation och problem uppmärksammas däremot inte. För Helsingforss del har detta oftast mindre betydelse på grund av den särställning och speciella styrka kommunen har i sin roll som huvudstad. Göteborg och Malmö blir däremot hårt drabbade, eftersom de saknar Helsingforss möjligheter att automatiskt kompensera sig för restriktioner eller resursindragningar som staten lägger på kommunerna. Det är exempelvis inte realistiskt att hoppas på lokalisering av statliga verksamheter till Göteborg med hänvisning till att där finns andra statliga myndigheter eller intresseorganisationer med vilka den aktuella myndigheten har stort kontaktbehov. Jag har med det nu anförda haft två syften. Det ena är att ge en översikt över några moment i Göteborgs näringslivsstruktur och utveckling. Denna visar att Göteborg, trots den övervägande positiva utvecklingen och de goda förutsättningarna för omställning och förnyelse, har en struktur som gör kommunen sårbar för inte minst internationella negativa förlopp. Kommunens arbetsmarknad tål därför inte att verksamhetsbasen i Göteborg krymps ytterligare genom av statsmakterna styrda beslut. Göteborgs näringslivsstruktur och arbetsmarknadsläge kan inte användas som motiv för att på regionalpolitiska grunder flytta verksamheter från Göteborg. Jag har vidare velat påminna om att Göteborg som storstad drabbats oförmånligt av ett antal statliga beslut som rör främst olika kommunalekonomiska förhållanden. Det är viktigt att understryka att vi inte pläderar för någon särbehandling av Göteborg. Vårt huvudkrav är att Göteborg inte missgynnas till fördel för andra orter. En viktig faktor i det sammanhanget är att regering och riksdag — när åtgärder med mer riksomfattande verkningar vidtas — inte bara anpassar dessa till genomsnittskommunen och glesbygden utan också tar hänsyn till de effekter som uppstår i framför allt Göteborg och Malmö genom dessa storstäders speciella struktur och problem. En annan central punkt är att statsmakterna observerar de stora behov av omställning och förnyelse som finns i Göteborg. Huvudansvaret för den processen kommer att bäras av lokala aktörer i näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter. Detta förutsätter dock att staten i sina prioriteringar och sin resursfördelning inte drar sig undan från sin del av ansvaret för förnyelsen av infrastrukturen och verksamhetsmiljön i Göteborg.

Herr talman! Det är förvisso inte alltid som det konstruktiva arbetet på att föra viktiga frågor framåt och söka lösningar på större och mindre problem i vår värld sker i de stora rubrikernas och åthävornas ljus. Den allmänna opinionsbildningen och de svartaste massmediarubrikerna i vårt land har dessutom ibland en tendens att ligga litet vid sidan av vad som markeras i större länders dominerande debatt. Bakom kulisserna och inte minst för att tillfredsställa inrikespolitiska opinioner görs ibland orealistiska och publiktillvända utspel. Men bakom detta sker dock hela tiden, även i fredsoch rustningskontrollfrågor, ett tålmodigt och ibland fruktbärande arbete, många gånger med viktiga svenska insatser. Freden, friheten och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter sitter på många håll trångt i vår värld. Det har i dagens debatt talats utförligt för att inte ibland säga yvigt i dessa frågor. Apartheidregimen i Sydafrika har fördömts, och det är rätt. Det har talats om spirande invandraroch främlingsfientlighet i vårt eget land. Detta är allvarliga problem som måste mötas med allvar och eftertanke. Det har talats om internationell terror och kärnvapen. Det har varit seriöst, men också delvis spektakulärt och någon gång förvånande. Att som Ingemar Eliasson fördöma sänkningen av Rainbow Warrior är naturligtvis riktigt, och det är speciellt viktigt att göra det när internationell lag och rätt överträds av demokratiska regimer. Men att kalla detta för exempel på internationell terrorism är inte korrekt. Det är snarare ett övergrepp mot nationell suveränitet och ett sabotagedåd på ett annat lands territorium. Än mer är det ägnat att förvåna att han nämner efterspelet till kapningsdramat Achille Lauro som ett terrordåd, men inte nämner själva kapningen. När ett fartyg fyllt av oskyldiga turister hålls i skräck och en handikappad man brutalt dödas under utpressningshot, dvs. begäran att ett antal fångar i ett tredje land skulle friges mot den oskyldiga gisslans liv, då stämmer det med definitionerna. Detta är ett terrordåd. Att som Ingemar Eliasson i stället som terrordåd beteckna nedtagningen av det flygplan som skulle föra kaparna i säkerhet och frihet, en nedtagning som skedde utan att någon människa kom till skada och varefter de misstänkta brottslingarna överlämnades till normal rättskipning och domstolsprövning i det land som mest påtagligt kränkts, det betraktar jag mera som en tänjning av begreppet internationell terror. Som start på en utrikespolitisk karriär i riksdagen kanske det var i lättsinnigaste laget. Regeringsförklaringen ger en fingervisning om regeringens planer för svensk politik på nedrustningsområdet den närmaste framtiden. Carl Bildt har redan kommenterat det tidigare väl kända utspel som gjordes i regeringsförklaringen. Nedrustningsdelegationens ledamöter har också delgivits ytterligare några riktlinjer. Inget av detta ger anledning spekulera i några väsentliga förändringar i regeringens politik på området. Både de mera fruktlösa och de förhoppningsvis mera konstruktiva inslagen finns med som tidigare. Något kan emellertid vara värt att uppehålla sig vid vad som verkligen skett under senvåren och sommaren, med eller utan svensk medverkan. Inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen har mötet om mänskliga rättigheter i Ottawa blivit ett totalt misslyckande.

Jag syftar på den jugoslaviskfödde arbetaren från Olofström som förtvivlat får ta sin tillflykt till den svenska ambassaden i Belgrad. I Helsingforsskonferensen ser vi dock små sprickor i mörkret. Supermakterna tycks ha givit sin välsignelse till en lösning i frågan om förhandlingsstruktur, som gör att reella förhandlingar kan sättas i gång. Båda sidor synes ha gjort vissa eftergifter. Öst verkar ha givit upp sina deklaratoriska förslag och sina förslag om till vissa delar av Europa begränsade åtgärder till förmån för förhandlingar om det som faller inom mandatet: konkreta militärt betydelsefulla och kontrollerbara åtgärder som innefattar hela Europa. På västsidan har man givit avkall på principen att information om militära dispositioner skall behandlas som ett separat förslag och gått med på att det sammanförs i komplexet om föranmälningar. I den neutrala och alliansfria gruppen går arbetet på att finslipa och för förhandlingsbordet färdigställa gruppens eget förslag, i sina huvudlinjer skisserat för mer än ett år sedan, framåt. Detta är uppmuntrande och värt våra förhoppningar och allt politiskt och opinionsmässigt stöd. Från vissa håll har rests farhågor om misslyckande. Man menar att några framsteg i Helsingfors inte vore önskvärda så länge kampen för upprätthållande av överenskommelsen om de mänskliga rättigheterna gått helt i baklås. I Helsingforsdokumentet står klart för alla att balans mellan de olika i överenskommelsen ingående delarna skall upprätthållas. Enligt min uppfattning bör snarare framsteg i Helsingfors vara en väsentlig grund för optimism och framsteg senare. Under uppföljningen i Wien, där sammanställningen skall ske och förhoppningsvis en ny överenskommelse om fortsatt arbete skall göras, kommer det att ha betydelse att en sammanvägning kan göras mellan de olika områdena. Önskan att nästa fas av det arbete som nu pågår i Helsingfors efter Wien skall kunna föras vidare, med ett sådant mandat som även inrymmer förhandlingar om nedrustning, synes nämligen vara störst hos dem som har mest på sitt samvete när det gäller de mänskliga rättigheterna. Sammanvägningen får ske i Wien. Varje konkret framsteg i Helsingfors, varje överenskommelse som kan öka förtroendet, minska misstänksamheten och öka inte minst de små ländernas säkerhet är värdefulla i sig. Den svenska delegationen diplomater, militärer och andra experter som lägger ned ett mycket tungt arbete i konferensen kommer förhoppningsvis även i fortsättningen att verksamt kunna bidra till att föra avspänningen i vår del av världen ett litet steg framåt. Ett annat, av svensk allmänhet föga känt men konkret tuppfjät i fredens tjänst har tagits i höst av icke-spridningsavtalets tredje granskningskonferens i Geneve. Icke-spridningsavtalet, som trädde i kraft 1970, har utan tvekan haft en stor betydelse. Det tycks nu inte bara ha överlevt utan faktiskt ha stärkt sin betydelse i och med att granskningskonferensen denna gång inte bara kunnat enas om ett slutdokument utan också kunnat tillföra det nya inslag som förbättrar det och ökar dess praktiska betydelse. Naturligtvis finns ett utbrett missnöje med kärnvapenmakternas bristande förmåga att åstadkomma nedrustning på kärnvapenområdet. Det sovjetiska utspelet med erbjudandet att under några månader avstå från kärnvapenprov, liksom den amerikanska inbjudan av sovjetiska observatörer till kärnvapenprov, kunde ses som ett försök att inför konferensen dölja bristen på framgång i de förhandlingar som pågår inom FN:s ram och i de bilaterala förhandlingarna, t.ex. om ett fullständigt provstoppsavtal. Vad som konkret hänt vid granskningskonferensen är att, på svenskt initiativ, frågan om en genomgående separation av civil och militär kärnteknologisk verksamhet och en även i kärnvapenmakterna genomgående internationell kontroll av fredlig kärnteknologi förts framåt. Ett principiellt erkännande av en allomfattande IAEA-kontroll innebär också möjligheter till förbättrad kontroll av tjänsteoch materielexport, framför allt till tröskelstaterna. Det är stater som man befarar står på gränsen till att utveckla eller skaffa sig en egen kärnvapenteknologi. Att alla kärnteknikexporterande länder har kunnat fås att ställa upp på ökade krav på kontroll av exporterade tjänster och teknik, oberoende av till vilket land exporten sker, minskar också den risk för diskriminering som man hittills ibland uppfattat har lagts på de länder som anslutit sig till icke-spridningsfördraget i jämförelse med dem som ännu står utanför. För oss själva som ålagt oss mycket stora restriktioner och fullständiga internationella kontrollkrav, bör det betyda bättre konkurrensvillkor i kärnteknologiexporten jämfört med tidigare mindre nogräknade länder. Icke-spridningsfördraget och den dimension av kontroll av kärnteknologiexport som det innehåller har av länder i tredje världen uppfattats som en diskriminering och ett hinder för deras tillgång till möjligheter att lösa sina energiproblem på ett sätt som de själva önskar. En mera generell tillämpning av kontrollkrav gentemot alla importörer, vare sig de står utanför fördraget eller ej, borde kunna undanröja ett hinder för en mera global anslutning till avtalet. En spridning av kärnvapen till fler länder än dem som redan förfogar över dessa skulle naturligtvis ytterligare öka riskerna i världen. Flera av de länder som synes vara intresserade av att komma över kärnvapenteknologi har också mindre politisk stabilitet och befinner sig på ett avgörande sätt mitt i världens oroshärdar. Iran-Irak-konflikten återspeglade sig t.ex. i en långvarig fördröjning av slutöverenskommelsen. Det är uppenbart att ökat intresse för konfliktoch krislösning med hänsynstagande till förutsättningarna för de långvariga och till synes ändlösa krig som pågår i dagens värld är en lika viktig förutsättning för framgång i det internationella arbetet för fredlig samexistens som det av massiva folkopinioner — i länder där folkopinioner är tillåtna — omfattade intresset för ett stopp för kärnvapenraseriet. Medan vi koncentrerar vårt intresse till att förebygga den hotande totala kärnvapenkatastrofen dör hundratusentals och miljoner män, kvinnor och barn i de oförsonliga krig som pågår. Vi, liksom världen i övrigt, måste intressera oss också för dem. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter på sikt är en förutsättning för varaktig fred. Likaväl som freden är förutsättningen för trygghet, frihet och rättvisa gäller det motsatta förhållandet.

Herr talman! Socialdemokratin är en politisk rörelse som på grundval av den demokratiska socialismens idéer vill förverkliga alla människors välfärd och frihet. En förutsättning för att människorna skall känna att friheten finns också för de breda grupperna i samhället är att kravet på rätten till arbete för alla blir en verklighet. Andra förutsättningar är en bättre livskvalitet vad gäller såväl materiell standard, en bra livsmiljö som ett rikt kulturutbud samt en livsstil med solidaritet och ansvar som grund. Sverige har sedan 1982 lyckats med att ytterligare förbättra sitt sysselsättningsläge och minskat den öppna arbetslösheten till under 3 96, trots att vi har en högre sysselsättningsgrad än de flesta andra länder. Jag vill ta upp situationen i Norrbottens län, men vill måla en bild av Norrbotten som är något annorlunda än den som gavs av centerpartisten Per-Ola Eriksson. Det är inte så att krisen i Norrbotten är över. Många problem återstår att lösa. Norrbotten utgör 25 90 av landets totala yta och har en mycket stor glesbygd. Vi upplever speciella problem i östra Norrbotten och exempelvis i malmfälten. Arbetsmarknadsläget i länet har dock fortsatt att förbättras under senare tid, och som exempel kan jag nämna att antalet kvarstående arbetslösa under årets första åtta månader har varit 600 lägre i genomsnitt per månad än under motsvarande period 1984. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har under motsvarande period varit betydligt färre än under 1984. Särskilt stark är neddragningen av beredskapsarbetena. Det ser alltså bättre ut än vad de flesta kunnat tro. Bland de mest positiva effekterna är den stabila utvecklingen vad gäller basindustrierna i länet. En fortsatt gynnsam utveckling förutsätter ett bevarat gott konjunkturläge med en stabil efterfrågan på arbetskraft, som uppehåller en för länet hög sysselsättning. Låt mig som exempel på denna anföra perioden januariaugusti 1985, då vi haft 600 färre arbetslösa jämfört med perioden januariaugusti 1984, en procentuell minskning från 5,6 9o till 5,2 90. Det är viktigt att komma ihåg att trots denna gynnsamma situation så har vi den högsta arbetslösheten i landet, närmare dubbelt så hög som riksgenomsnittet. För Norrbotten var och är en socialdemokratisk valseger en livsnödvändighet. För oss socialdemokrater i Norrbotten var det också en nödvändighet, för att vi skulle framstå som trovärdiga inför Norrbottens befolkning, att arbeta fram ett länsprogram — en strategi för länet och ett speciellt program för östra Norrbotten. Med ansvar för länets framtid och mot framför allt moderaternas avvisande inställning till satsningar på LKAB/ASSI, Regioninvest och olika typer av arbetsmarknadsåtgärder ville vi erbjuda norrbottningarna vårt program. Norrbottningarna trodde på oss och gav oss 59 96 väljarandelar i valet! Hur såg det ut i Norrbotten 1982? Basnäringen var i kris, arbetslösheten var betydligt högre. Det rådde en nästan nattsvart pessimism i Norrbotten under borgarnas sista år vid makten. Men efter regimskiftet kom framtidstron tillbaka. Det ljusnade. Den socialdemokratiska regeringen satsade på kort tid nära 6 miljarder kronor enbart i Norrbotten. Vi kan se resultaten. Men mycket återstår att göra. Därför säger vi Norrbottens socialdemokrater: Nu går vi vidare! Inför förra valet lovade socialdemokraterna: Om vi får makten skall vi vända utvecklingen rätt igen i Norrbotten. Vi vann som bekant valet och uppfyllde löftet, och i mars 1983 kom den efterlängtade Norrbottenspropositionen. Resultaten uteblev inte. Basindustrierna räddades från konkurshot. I dag är de åter lönsamma. På punkt efter punkt kan vi i dag redovisa mätbara framgångar tack vare att socialdemokraterna återfick regeringsmakten. Men vi tänker inte vila på lagrarna. Vi måste gå vidare, för det återstår ofantligt mycket att göra innan Norrbotten och dess folk är befriat från arbetslöshet. Ett vet vi: Det går inte att lämna över hela ansvaret på de fria marknadskrafterna enligt Thatchers och Milton Friedmans teorier. De kan inte rätta till den regionala obalans som gör att Norrbotten ligger skyhögt i topp i arbetslöshetsstatistiken. Vi måste ha hjälp till självhjälp. Vi måste få beslutsfattarna i regering, riksdag, centrala ämbetsverk och storföretag att satsa på det som redan finns och är utvecklingsbart i Norrbotten. Det är den filosofin som genomsyrar vårt länsprogram. Vi presenterar i vårt länsprogram vår utvecklingsplan och vad den har inneburit, de resultat som utvecklingsplanen har gett. Därefter talar vi om framtiden, om hur vi vill gå vidare. För det första tvekar vi inte en sekund att slå fast att vi tror på basindustriernas framtid. Vi vill trygga deras fortsatta utveckling genom att se till att de kan fullfölja sina viktiga och stora investeringsprogram. För det andra tänker vi ta itu med problemet att Norrbotten ännu inte har särskilt många medelstora företag. Vi har de stora företagen, och vi har många småföretag. Vi måste få en balans i industristrukturen i Norrbotten. Hur är det med ungdomen? Ungdomen är länets framtid! Ungdomsarbetslösheten är fortfarande, trots betydande insatser sedan socialdemokraterna återtog makten, ett av våra stora problem. Den kostar samhället stora pengar. Men framför allt orsakar den stort lidande och leder ofta till ohälsa. Därför ser socialdemokraterna i Norrbotten som sin viktigaste uppgift att skapa arbete åt ungdomen. Ett välutvecklat och differentierat näringsliv är den viktigaste förutsättningen. Nästa viktiga fråga i vårt länsprogram är östra Norrbottens situation. Överkalix, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner befinner sig i en mycket svår situation. Här finns de lägsta inkomsterna, den lägsta förvärvsfrekvensen och den högsta arbetslösheten i hela landet. Men situationen är inte hopplös. Det går att vända utvecklingen och ge östra Norrbotten nytt liv. När det gäller resursutnyttjande och kunskapsuppbyggnad är det väldigt viktigt för östra Norrbotten att ta vara på sina egna resurser. Människor, företag, råvaror, natur och miljö är grunden för dess framtid. Det är viktigt att slå vakt om den offentliga sektorn. Den ger en grundtrygghet och nödvändig service, förutom att den tillför regionen ett stort antal arbetstillfällen. För Norrbotten är den offentliga sektorn livsavgörande. Den sysselsätter ca 40 000 personer i länet. Nedskärningar av den offentliga sektorn får särskilt allvarliga konsekvenser för östra Norrbotten. Men för att östra Norrbotten skall kunna ta till vara och utveckla sina resurser måste kunskaper om näringsliv, arbetsmarknad och teknik tillföras. Det kommer att bli nödvändigt med okonventionella grepp och obyråkratiska lösningar. Regionalpolitiken måste bli effektivare över huvud taget när det gäller de svaga delarna av landet. De drabbas först och hårdast av konjunkturnedgångar. Exempel i vårt län är malmfälten, vissa kommuner i inlandet och östra Norrbotten. Det är viktigt att ta fram okonventionella inslag i regionalpolitiken och att denna blir ett effektivare instrument. Vad gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vill vi socialdemokrater göra östra Norrbotten till ett försöksområde för att flexibelt tillämpa olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder i samverkan med andra regionalpolitiska ansträngningar. Vi tror att en strävan att göra östra Norrbotten till ett sådant här försöksområde skulle vara intressant att utvärdera för riket som helhet. Östra Norrbotten är ju ett av landets största problemområden vad gäller arbetslösheten. Norrbotten har någonting fantastiskt fint, nämligen en högskola i Luleå. Och vi har en ambition att vidareutveckla vår högskola. Det är ytterst angeläget att utbyggnaden av högskolan i Luleå fortsätter, så att dess slagkraft förstärks. På så sätt kan högskolan i ännu högre grad bidra till en långsiktig förnyelse av länets näringsliv. Det är speciellt glädjande att nämna att den nu så betydelsefulla dataoch elektroniktekniken har utvecklats till en ledande position i landet. Det är också glädjande för oss att genom ett rikt utbildningsutbud på högskolan kunna behålla större delen av våra välutbildade ungdomar i länet. Högskolan prövar nya former för samverkan med både samhälle och näringsliv. Ett exempel är en utvecklingsby i anslutning till högskolan. Men det behövs också utvecklingsenheter i högskolans närhet. Ett led i denna strävan är att bygga ett teknikcentrum och permanenta den nuvarande försöksverksamheten. Vi har haft högskolan i Norrbotten i tio år. Högskolans stimulerande inverkan på näringslivets utveckling är till en del av långsiktig art. Vi måste nu fundera på ännu mer okonventionella grepp som bygger på högskolans lokalisering i länet, typ ett regionalt forskningsråd i Norrbotten, till nytta för länet som helhet. Efter att ha berört dessa för Norrbotten så vitala punkter och det socialdemokratiska länsprogrammet för framtida insatser i Norrbotten, vill jag avsluta med att säga följande. Efter att ha upplevt nattsvart pessimism präglas norrbottningen i dag av framtidstro, optimism och en tilltro till länets och norrbottningarnas egna resurser och kapacitet. Vi norrbottningar ställer i dag inte stora krav. Vi vill bara ha samma möjligheter som övriga delar av landet. I motsats till exempelvis vissa representanter för centerpartiet i Norrbotten tycker jag det är viktigt att ge en nyanserad bild av Norrbotten som län. Det finns många positiva inslag i Norrbotten. Herr talman! Jag vill avsluta med ett citat av Leon Larsson, som lyder så här: en gnista av frihetsbegär, i folksjälens innersta gömmen den gnistan glöder och tär. Från sekler till sekler hon brunnit i långa och nattsvarta år, och gnistan skall glöda och flamma så länge världsalltet står.” Med en socialdemokratisk regering, ett klart länsprogram och vår optimism känner vi tillförsikt inför framtiden.

Herr talman! Jag vill begagna det här tillfället att redogöra för frågor som de socialdemokratiska riksdagsmännen från Värmland har aktualiserat. Utvecklingen i länet är långt ifrån bra. En alltför stor andel av länets befolkning i arbetsför ålder står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Trots att industrin nu går på högvarv hade vi i september i år 4,7 Io kvarstående arbetssökande — det är andra plats efter Norrbotten. Så har det varit i många år. Trots detta vill jag påstå att stämningen är bättre än på många år. Krisstämpeln på många företag har försvunnit, tack vare den politik som förts av den socialdemokratiska regeringen. Björneborgs järnverk har vi haft bekymmer för, och vi efterlyste i den regionalpolitiska debatten i våras en lösning av problemen där. Dessa problem har nu fått en bra lösning genom regeringens bistånd. Det är en sak som vi är mycket tillfredsställda med. En fråga som är av ytterst stor betydelse för en annan del av länet är satsningen på en turistanläggning i norra Klarälvsdalen — Branäsprojektet. Det ligger ett mycket stort regionalpolitiskt värde i att denna anläggning kommer till stånd. Den skulle bli en betydelsefull injektion både för turistnäringen och för övrigt näringsliv i övre Klarälvsdalen. Utöver det femtiotal jobb som skapas i anläggningen kommer 75 å 100 jobb att skapas enligt en utredning som LO-distriktet gjort. Vi vet att många av de nu verksamma näringsidkarna i området ser Branäsutbyggnaden som ytterst viktig för sin egen framtid och existens. Det är bra om det i framtiden visar sig att det finns plats för två turistanläggningar i övre Klarälvsdalen. Knallarna-Blackeberg, som nämnts, kräver säkert också statliga bidrag utöver de pengar som Uddeholm är berett att ställa upp med om Strängsforsen får utbyggas. Det är ett stort motstånd mot denna utbyggnad bland befolkningen i området. Detta tillsammans med att Branäsprojektet ligger före i tiden gör att det är enbart Branäs som i dag är högaktuellt. Frågan om statliga insatser ligger redan på regeringens bord för avgörande. På socialdemokratiskt håll hoppas vi på och räknar med ett positivt besked så fort som möjligt, så att spaden kan sättas i jorden. Vid vårriksdagen motionerade vi från socialdemokratiskt håll bl.a. om att Hagfors, Munkfors och Filipstads kommuner skulle flyttas upp till stödområde B. Vi fick inget gehör för detta krav. Jag vill även denna gång upprepa det kravet. Särskilda insatser är nödvändiga för att vi något så när skall uppnå regional balans. Bergslagen över huvud taget har drabbats hårt av strukturförändringarna inom den tunga industrin. Vi anser att de insatser som görs för att hjälpa inte är lika stora som de insatser som görs i andra regioner. Deje är också en ort som drabbats mycket hårt av strukturförändringarna inom industrin. Nu kämpar man för att få behålla de sista resterna av en stor skogsindustri. Det kräver också statliga insatser, som vi hoppas skall komma. Man har under ett antal år bedrivit verksamhet för ungdomar i kooperativ form, s.k. ungdomskooperativ. Denna verksamhet har varit och är värdefull, och den bör få fortsätta. Den har inte enbart inneburit att man skapat nya jobb. Den har kanske framför allt inneburit att ungdomar fått en möjlighet till en start på arbetsmarknaden, och det har nog hjälpt ännu fler. Herr talman! En fråga som ligger oss som kommer från tung industri särskilt varmt om hjärtat är nivån på delpensionen. Den sänktes under de borgerliga åren till 50 90. Detta fick till följd att de grupper som främst behöver trappa ned arbetstiden vid hög ålder — de som har de tyngsta och slitsammaste jobben — numera inte anser sig ha råd att ta delpension, annat än undantagsvis. Det är därför mycket tillfredsställande att det nu anses finnas utrymme för ett återställande av 65-procentsnivån. Statsministern nämnde också detta löfte i sitt anförande. Jag vill ge uttryck för förhoppningen att det kan ske så snabbt som möjligt. Ett återställande av delpensionen till 65 20 har också regional betydelse. Undersökningar har visat att det i första hand var arbetare med tunga och slitsamma jobb, bosatta i glesbygd eller på orter som domineras av tung industri som utnyttjade denna reform, alltså samma områden som drabbas hårdast av den regionala obalansen. Min förhoppning är att man går vidare och undersöker möjligheterna att ytterligare sänka pensionsåldern. Man kan då tänka sig olika vägar. Vi är ett antal socialdemokratiska ledamöter som har motionerat om ett efterlönesystem liknande det som finns i Danmark och som innebär att man kan ta pension frivilligt från 58,3 års ålder. En annan väg är att man sänker åldersgränsen för delpension, exempelvis till 55 år. De sociala fördelarna med denna typ av reformer är givetvis det viktigaste, men det finns också en sysselsättningseffekt: ordinarie jobb blir tillgängliga för människor som i dag går på beredskapsjobb eller kanske stämplar. Kostnaden för den typen av åtgärder sjunker, och det kan mycket väl uppväga de ökade utgifter som kommer på ett annat konto. Jag hoppas att framtidens politik kommer att gå i den riktningen.

Herr talman! Åsa Strömbäck-Norrman gav i går kväll en helhetsbild av Norrbotten. Jag kommer mer att koncentrera mig på kvinnornas situation. Vi är nu inne på det fjärde året med en regering, en socialdemokratisk regering, som har visat ett uttalat intresse för att män och kvinnor skall få allt mer lika villkor i samhället. Mycket återstår än att göra i det här avseendet, men när vi fick en jämställdhetsminister vid regeringsskiftet 1982 var det ett fint kliv framåt. Hur Anita Gradin skulle arbeta visade hon ganska snart, då hon tillsatte mansgruppen, som speciellt skulle syna männens villkor i det svenska samhället. Då männens villkor på detta sätt togs fram, breddades jämställdhetsdebatten till sin rätta vidd, att omfatta både kvinnors och mäns situation. De mer traditionella jämställdhetsfrågorna, de som berör kvinnors rätt till ett eget liv, har regeringen naturligtvis också arbetat med, och det har vi märkt av i många konkreta avseenden i mitt län Norrbotten. Som vi alla vet, är arbetslösheten i Norrbotten fortfarande den högsta i landet, för både män och kvinnor. Det skall emellertid konstateras att kurvan börjat vända åt ett positivt håll de senaste tre åren med socialdemokratisk politik. Efter det att riksdagen antog Norrbottenspropositionen i mars 1983, har ju basnäringarna rekonstruerats, de näringar som Norrbotten vilar på, och de står nu på en betydligt stadigare grund än före valet 1982. Tack vare detta har vi kvar många jobb i länet, som annars skulle ha försvunnit. Detta för med sig optimism och framtidstro, som i sin tur ger resultat på olika sätt. En stark basindustri är också viktig för kvinnornas sysselsättning. Vi vet att arbetslöshet drabbar kvinnor och kvinnojobben speciellt hårt, och därför är en stark basindustri i Norrbotten den främsta garanten för både mäns och kvinnors möjligheter till arbete. Även om kvinnorna ännu i väldigt liten utsträckning arbetar i basnäringarna, innebär ju en framgång för dessa att följdeffekterna ger kvinnorna jobb i den gemensamma offentliga sektorn, i handel och service, i verkstadsindustrin, för att ge några exempel. Småföretagsverksamheten går också framåt i Norrbotten. Det startas många nya småföretag, de flesta faktiskt av kvinnor. Herr talman! I december 1984 gav regeringen samtliga länsstyrelser i uppdrag att först göra en beskrivning av kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet i länen. Därefter skulle länsstyrelserna redovisa ett åtgärdsprogram i samband med länsrapporterna i slutet av denna månad. Det här uppdraget har satt kvinnornas ställning i blickpunkten på ett sätt som vi inte är bortskämda med. Länsstyrelserna har ju ålagts att kartlägga just kvinnornas situation. Regeringsuppdraget gäller enbart 1985, men det vore önskvärt om länsstyrelserna ålades att årligen i samband med länsrapporten göra liknande genomgångar. Det är också viktigt att medel ställs till förfogande, så att det här arbetet kan ge praktiskt resultat. Den beskrivning som länsstyrelsen i Norrbotten har gjort visar att kvinnorna där har en liknande situation som i övriga landet. Det som skiljer oss åt är att arbetslösheten är högre i vårt län, men liksom andra kvinnor finns vi inom ett mycket begränsat antal yrken. Hela 82 90 av de norrbottniska kvinnorna arbetar inom tre näringsgrenar. Det är t.o.m. så att de norrbottniska kvinnorna i högre grad än sina medsystrar i övriga landet finns inom yrken i den offentliga gemensamma sektorn. Det är tack vare den offentliga sektorns expansion som de flesta kvinnor över huvud taget fått ett jobb och kunnat försörja sig själva. Det är bl.a. därför mycket betydelsefullt att vi fått behålla en regering som värnar vår offentliga gemensamma sektor. Länsstyrelsens beskrivning visar också att det finns en hel del förvärvshinder, dvs. förhållanden som gör att kvinnorna har svårt att ta jobb eller måste arbeta kortare arbetstid än de vill. I Norrbotten har vi särskilda förvärvshinder, t.ex. de långa avstånden. En undersökning vid arbetsförmedlingen i Pajala visade att 38 Zo av kvinnorna i kön där saknade körkort. Bil och körkort är ofta en absolut förutsättning för att kunna ta sig till ett arbete i Norrbotten. Har man inte körkort, blir det naturligtvis än svårare. Ett annat förvärvshinder är barnomsorgen. Den kan vara svår att ordna i glesbygden. Men här prövas nu olika anpassade lösningar i kommunerna. Det främsta förvärvshindret är dock arbetslösheten. Som jag sade inledningsvis har regeringens jämställdhetsarbete i många konkreta avseenden märkts i Norrbotten. FLIT-projektet är ett exempel, där tanken var att stimulera flickor att också välja tekniska yrken, för att de skall ha en större chans på den framtida arbetsmarknaden. I mitt län var det flera skolor som deltog i projektet. Under våren 1985 anslog riksdagen, enligt förslag i en proposition, medel för att förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Ur dessa medel har vi i Norrbotten fått flera anslag beviljade. Några exempel: Länsarbetsnämnden i länet har getts anslag för att aktivt motverka att företag söker dispenser från kvoteringsbestämmelserna i det regionalpolitiska stödet, som säger att 40 26 av de som anställs skall vara kvinnor. Länsarbetsnämnden vill skapa en mer positiv attityd till att kvinnor anställs i mansdominerade yrken. Utvecklingsfonden i Norrbotten är en av fem utvecklingsfonder som efter anslag deltar i projektet Företagsamma kvinnor. Detta innebär att utvecklingsfonden skall hjälpa kvinnor som startat egna företag att komma vidare i sin företagsamhet. Ganska snart skall också en kvinnlig företagarskola starta i Norrbotten. Till detta projekt har arbetsmarknadsdepartementet anslagit medel för bl.a. projektering. Projektet kan genomföras tack vare samverkan mellan många olika organ och myndigheter i länet. Många, många kvinnor i Norrbotten är duktiga väverskor. Problemet för dem har varit att kunna försörja sig på sin hantverksskicklighet. Nu har samordning av produktion och marknadsföring av dessa vävda produkter påbörjats, med hjälp av ett anslag från arbetsmarknadsdepartementet. Dessa men även andra insatser på olika områden för att hjälpa kvinnor och flickor på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet har stor betydelse för Norrbotten. Herr talman! Som jag sade inledningsvis är arbetslösheten även bland norrbottniska kvinnor högre än i övriga landet. Ser man på förvärvsfrekvensen, alltså hur många kvinnor som har arbete av totala antalet kvinnor, finner man att bara två kommuner, två kustkommuner, kommer upp i riksgenomsnittet. I östra Norrbotten och i malmfälten har kvinnorna bland de lägsta förvärvsfrekvenserna i landet. Kvinnor i Norrbotten, liksom kvinnor på andra håll i landet, utbildar sig. Får de inte jobb på sin hemort tvingas de flytta inom länet eller till orter utanför, där jobb finns. Detta har de gjort i betydligt högre grad än männen i länet. Det är i och för sig inget nytt förhållande, men faktum är att vi i dag i Norrbotten har 10 000 fler ogifta män än ogifta kvinnor i de yrkesverksamma åldrarna. Fortsätter den här utvecklingen finns det anledning att vara orolig, speciellt för de glesbygdskommuner där arbetslösheten är högst. Dessa kommuner riskerar att utarmas på kvinnor. Vem skall då ta hand om de gamla och barnen, som behöver omsorg? Det finns redan nu kommuner som har svårt att få tag på dagmammor och vårdbiträden ute i byarna. En kommun och ett län som vill se framtiden an med tillförsikt måste ha balans mellan kvinnors och mäns möjlighet till arbete. Det är många krafter i Norrbotten som i dag verkar åt detta håll, och det är då viktigt att det arbetet kan fortsätta och att det stimuleras med bl.a. medel från centralt håll.

Herr talman! Olof Palme har betecknat årets valresultat som en enorm seger. Får jag med den gamle grekiske fältherren Pyrrhus påminna: En sådan seger till, och han är förlorad! Det är förstås obestridligt att en majoritet av svenska folket än en gång valt fondsocialism, höjda skatter och ökad politisk inblandning i människors liv. Men socialdemokraterna har trängts tillbaka. Vi moderater ser detta som ett tydligt tecken på att allt fler väljare vill ha en fri ekonomi, lägre skatter och större valfrihet för den enskilde. Valrörelsen handlade mycket om moderat politik. Socialdemokraterna teg om sina framtida skattehöjningar, om de ytterligare frihetsbegränsningar som nu kommer och om de fortsatta stegen in i Fondsverige. De ville inte kommentera vad ett ökat beroende av stöd från kommunisterna kunde innebära. Desto mer talade de om våra påstådda attacker mot välfärden, om social nedrustning, om systemskifte. Varje förändring i den socialdemokratiska modellen betecknades som ett hot. När de inte längre hade något att locka väljarna med, försökte de skrämma dem att stanna kvar i den egna fållan. Den kanonad som socialdemokraterna riktade mot vårt budskap ser vi moderater som ett gott betyg. De insåg tidigt styrkan i kravet att man skall kunna leva på sin lön. De förstod att vårt förord för lägre skatter och mindre bidrag utgjorde ett allvarligt hot mot de systemlösningar som ”rörelsen” byggt upp till grund för sin maktutövning. Särskilt farligt var att den moderata marginalskattesänkningen ända ner till 40 26 i vanliga inkomstlägen tog sikte på att hjälpa breda grupper av arbetare och tjänstemän ur den fattigdomsfälla som de med nuvarande ordning inte kan komma undan med egna insatser. Det skall utan omsvep erkännas att vi moderater inte heit klarade att stå emot pressen från en av västvärldens effektivaste propagandamaskiner. Men jag är övertygad om att vi sådde åtskilliga frön som ligger och gror till kommande val. Ännu har det inte hunnit göras några detaljerade eftervalsanalyser, men bara ett studium av valstatistiken visar att moderata samlingspartiet hävdat sig väl i områden där vi tidigare inte varit så starka. Där har man förstått och uppskattat våra ansträngningar för att ge den enskilda människan större möjligheter att själv forma sin tillvaro, att ge henne större valfrihet, en frihet under ansvar. Om än den moderata röstsiffran sjönk, är det min bestämda uppfattning att våra frihetsidéer fick ett ökat stöd. Från eftervalsdebatten inom partiet föreligger redan det resultatet att huvudlinjerna i vårt politiska program ligger fast. Det är främst marknadsföringen som behöver förbättras och intensifieras. Herr talman! Ett huvudnummer i den socialdemokratiska valkampanjen var att Sverige ekonomiskt är på rätt väg. Från borgerligt håll har vi länge hävdat motsatsen med stöd av statistik beträffande inflation, utrikeshandel, arbetslöshet osv. Jag vill här i dag peka på två andra omständigheter, som tydligt visar att den svenska ekonomin är i dåligt skick. Jag tänker på den höga räntan och det låga hushållssparandet. Efter de räntehöjningar som genomfördes under första halvåret har den svenska marknadsräntan legat 7 å 9 procentenheter över dollarräntan. Den är nu mer än 10 procentenheter högre än räntenivån i Tyskland. Skillnaden mellan dollarräntan och räntan på lån i D-Mark brukar förklaras med att marknaden förutser en sänkning av den amerikanska valutakursen i förhållande till den tyska. Ett lands ränteläge kan sägas vara en följd av den internationella räntenivån plus förväntad växelkursförändring. Men detta betyder ju en alldeles oerhörd misstro mot den svenska ekonomins utvecklingsförmåga! Marknadsräntor på 15-16 26 och därmed en realränta på nästan 10 96 utgör dessutom i sig ett allvarligt hinder för den utbyggnad av våra produktionsresurser som är nödvändig, om vi skall kunna återföra Sveriges ekonomi till balans och tillväxt. Trots den höga räntan väntas hushållssparandet bli negativt både i år och nästa år. Vi sätter alltså inte av tillräckligt med resurser för att underhålla och utveckla vår produktionsapparat. En viktig orsak är naturligtvis att hushållen är så hårt klämda av höga skatter och stigande priser att de tvingas ta av sina besparingar för att försvara köpkraft och levnadsstandard. Men man kan också här spåra en djup misstro. Det är bäst att snabbt göra slut på pengarna, innan de hunnit bli mindre värda eller t.o.m. tas ifrån en. Under senare tid har flera banker och konjunkturinstitutet presenterat prognoser för nästa år. De skiljer sig givetvis något i detaljerna, men gemensamt för dem alla är att de förutser att tillväxten nästan helt avstannar 1986. Sverige får den sämsta utvecklingen bland alla OECD-länder. Istället för att bekymra sig över den uteblivna produktionsökningen har en del kommentatorer sökt tröst i att bytesbalansens underskott åter kan minska. Det finns skäl att påminna om att även inför innevarande år trodde finansministern att bytesunderskottet skulle stanna vid ca 3 miljarder. Efter två tredjedelar av året är det uppemot 15. Men än viktigare är att den väntade förbättringen av bytesbalansen är ytterligare en av dessa pyrrussegrar. Den beror främst på att aktiviteten i den svenska ekonomin avtar och att investeringsuppgången förbyts i sin motsats. Av särskilt intresse är utvecklingen av löner och priser i år och nästa år. Problemet är här att de officiella förutsägelserna efter hand har blivit allt mindre av prognoser och alltmer av programmatisk propaganda. Efter att tidigare ha varit styrt av regeringens inflationsmål tvingas konjunkturinstitutet nu medge att prisstegringen i år blir 7,4 70 och att lönerna inte stiger med 590 utan med 7 — bland de industrianställda med 8 90. Statsministerns pyrrusseger i våras, då statstjänstemannakonflikten tog slut, betyder att löneöverhänget till nästa år inom den offentliga sektorn ligger runt 6 20. Flera offentliganställda grupper för nu fram mycket stora löneyrkanden därutöver, och inom den privata sektorn är man inställd på att få ut mer än statsoch kommunaltjänstemännen. Denna uppladdning pågår inför ett år, då det enligt alla bedömare knappt blir någon tillväxt alls! Konjunkturinstitutet visar att redan med den kostnadsutveckling som hittills varit förlorar Sverige marknadsandelar. Den försämringen kommer att accelerera med de perspektiv som nu öppnar sig för nästa års avtalsrörelse. Så sent som i kompletteringspropositionen i våras framlade regeringen för riksdagen treårskalkyler för tiden fram till 1988. Stor vikt fästes där vid kravet på att få löneoch prisutvecklingen under kontroll. Det har sitt intresse att i dag jämföra med vad som faktiskt har hänt och håller på att hända. Den bistra sanningen är att det nu — bara ett halvår senare — står klart att utvecklingen inte följer balansalternativet utan dets.k. referensalternativet, som mera klargörande också har kallats katastrofalternativ. Redan balansalternativet förutsatte extra budgetförstärkningar på sammanlagt 10-15 miljarder kronor under perioden 1986-1988. Från borgerligt håll frågade vi gång på gång under valrörelsen regeringspartiets företrädare vilka statliga utgiftsprogram man tänker banta, alternativt vilka skatter man planerar att höja. Vi fick aldrig något svar. Kanske går det bättre nu, när valet är över. Det är trots allt bara drygt två månader kvar till 1986. Enligt vad regeringen förordat och riksdagsmajoriteten beslutat krävs det med nuvarande utveckling — utöver balansalternativets åtstramning — budgetförstärkningar på ytterligare 15 miljarder 1986 och 10 miljarder 1987. De förutses i sin helhet tas ut i form av höjda indirekta skatter. Följden härav blir en kraftig uppgång av arbetslösheten, men den betecknas i treårskalkylerna som ofrånkomlig. Det antyds också i dessa treårskalkyler från i våras ett ”låt-gå-alternativ”, som skiljer sig från referensalternativet främst genom att finanspolitiken inte stramas åt, trots att löner och priser stiger för snabbt. Det leder till en ännu sämre produktionsutveckling mot slutet av perioden och ännu större arbetslöshet. Budgetunderskottet stiger och bytesbalansen försämras kraf tigt. Sammanfattningsvis innebär enligt kompletteringspropositionen ”låtgå-alternativet” en i nästan alla avseenden negativ utveckling av den svenska ekonomin. Vad gör då regeringen, när utvecklingen alltså går i en riktning som borde föranleda en finanspolitisk åtstramning i enlighet med referensalternativet? Jo, låter det hela gå! Riksbankschefen protesterar, men finansministern hänvisar till att han inte vill störa förhandlingsklimatet i den stundande avtalsrörelsen. Förmodligen känns det väl också litet motigt att så här kort efter valet tvingas i handling medge att Sverige är på fel väg. På samma sätt som när löntagarfonderna infördes är det inte den ekonomiska verkligheten utan psykologiska överväganden i förhållande till de fackliga organisationerna som styr regeringens handlande. Men hur kan man tro att förhandlarna skall kunna förmås till återhållsamhet, när regeringen skaffat sig riksdagsbeslut på att redan den utveckling som varit förutsätter kraftfulla åtstramningsåtgärder riktade mot hushållen nästa år? Herr talman! Vi moderater står fast vid den ekonomiska politik vi drev i valrörelsen. Vi förordar sänkta statsutgifter för att få ned budgetunderskottet och därmed kunna dämpa inflationen och sänka räntan. Besparingarna i statens budget måste vara så stora att de också ger utrymme för skattesänkningar. Särskilt angeläget är det att sänka de skatter som drabbar produktionen, dvs. skatt på arbete, särskilt marginalskatterna och skatter som träffar företagande och kapitalbildning. Men det räcker inte att minska statens utgifter och att sänka skatten. Vi måste också avreglera Sverige. Jag vill i detta sammanhang särskilt framhålla vikten av att följa andra industriländers exempel och liberalisera kapitalrörelserna över gränserna. Efter alltför många års arbete väntas valutakommittén inom kort lägga fram sitt förslag. Det måste bli utgångspunkten för en långtgående uppmjukning av den valutareglering som i dag är ett allvarligt hinder för en sund utveckling av det svenska näringslivet. Kravet på avreglering syftar också till att öka konkurrensen inom vad som nu är det offentliga verksamhetsområdet. Det handlar om att bryta upp monopol och öppna möjligheter för enskilda alternativ inom t.ex. barnomsorg, sjukvård och etermedia. Naturligtvis innebär inte detta att den offentliga verksamheten inom dessa områden skall upphöra. Men effektiviteten skulle bli högre, och framför allt valfriheten större, om medborgarna får fler möjligheter att välja emellan. De som arbetar i dessa yrken står också starkare, när det inte längre finns bara en enda arbetsgivare. En vidgning av gränserna för den privata tjänstesektorn är dessutom nödvändig, om det skall bli arbete åt alla. Herr talman! Det är i den här angivna riktningen vi måste gå för att nå en framtid i frihet. Jag har tyvärr inte stora förhoppningar om att den vandringen skall anträdas under de tre riksdagsår som nu ligger framför oss. Men vi moderater kommer att använda tiden till att ytterligare utveckla vårt program. Och när riksdagen samlas hösten 1988 skall det börja förverkligas!

Herr talman! Det märks att när ekonomisk politik diskuteras blir det mycket snabbt en diskussion om lönerna och avtalsrörelsen och deras betydelse för inflationsutveckling och internationell konkurrenskraft, men det diskuteras väldigt litet — i varje fall från de borgerliga partierna — vilka behov som finns hos de arbetande av en bättre ekonomisk utveckling. Det är någonting som man helt lägger åt sidan. Regeringen har för sin del tillsatt en löneminister, som enligt tidningsreferat är tuff när det gäller förhandlingar. Han skall ju framträda senare i dag, och vi får då höra vad han har att säga. Han har låtit meddela, att statens utrymme för löneökningar är nästan obefintligt, men antyder enligt ett referat i TCO-tidningen att staten kan släppa till något annat än löneökningar, förhoppningsvis då för att behålla reallönerna eller helst, som jag ser det, öka dem. Om man får dra slutsatser av regeringens hittills förda ekonomiska resonemang, blir det ändå en mycket tuff match för löntagarna att försöka få något med av de värden som de skapar genom sitt arbete. Jag antar att statens löneministers uttalanden och de sammanträden som regeringen har haft med SAF-topparna är till för att lägga grunden för något slags nollavtal på det privata området. Det lär inte vara svårt att få med SAF-ledningen på sådana tongångar, för den brukar själv uttrycka att det är precis det som behövs. Stat och kapital gör gemensam sak, och regeringen påtar sig en ekonomisk politik som innebär ett nollavtal på den privata sidan, trots att det finns oerhörda vinster som skapats under de senaste åren genom att arbetarna har hållit tillbaka sina lönekrav. Naturligtvis gör man detta i tron att exportframgångarna ytterligare skall förstärkas, samtidigt som en låg lönetillväxt skall hålla nere importefterfrågan. Det är ju så man beskriver problemet. Om man på allvar vill diskutera inflation och internationell konkurrenskraft som viktiga delar i en ekonomisk-politisk strategi, kan man inte blunda för sambandet lön-pris-profit. Vi måste med andra ord ta med i resonemanget prissättningen och vinstjakten. Ökade löner på profitens bekostnad innebär ju en ekonomisk utveckling för den enskilde och ökade intäkter för samhället, som får större utrymme för en rimlig lönesättning också på den offentliga sidan. Dessa sammanhang kan inte avvisas. De bekräftas ytterst av den löneglidning som skett och den förbättring som nu syns när det gäller budgetunderskottet. För att slippa diskutera företagens prissättning säger några av de borgerliga talarna att det här är två sidor av ett och samma problem. Vi står sämre rustade när det gäller internationell konkurrens bara därför att det skett en löneglidning, som i och för sig var positiv för statens inkomster. För att hålla fast vid sambanden mellan lön, pris och profit finns det skäl att peka på ett par sammanhang som visar att det är ett väldigt förenklat resonemang att bara diskutera lön och inflation. Inflationsutvecklingen har ju varit fortsatt snabb under början av 1980-talet, samtidigt som de arbetande fått vidkännas reallönesänkningar och därför rimligen inte kan göras till huvudansvariga för inflationsutvecklingen. Detta har skett samtidigt som löneandelen av förädlingsvärdet inom industrin minskat. Därav kom att det blev en väldig överföring av rikedomar från de arbetande till de kapitalägande. Vi ser i dag som resultat av detta en mycket stor likviditet i företagen. Det är medel som i en rättvis fördelningspolitik borde användas för att förbättra de anställdas ekonomi och för att minska arbetslösheten för att på så sätt lindra påfrestningarna på den svenska ekonomin. För att anknyta litet grand till den internationella konkurrenskraften och den uttalade viljan att samtidigt som man gör exportframgångar vrida efterfrågan mot svenskproducerade varor — det var ju ett av motiven med devalveringen — så är det intressant att läsa konjunkturinstitutets höstrapport. Där pekar man på att svenska företag har förlorat marknadsandelar här hemma därför att de 1984 och 1985 höjde sina priser i Sverige väsentligt mer än vad de utländska konkurrenterna på marknaden gjorde. Eftersom en minskad import måste vara lika intressant som en ökad export ur balanssynpunkt, är det en ganska så katastrofal politik att man trots goda vinster och stor likviditet höjer priserna och försämrar sina möjligheter att slå ut utländska konkurrenter på hemmamarknaden. Då får man den dubbla effekten att priserna höjs här hemma och större förutsättningar skapas för ökad import. Med sådan här politik från företagens sida finns det starka skäl att ifrågasätta om det ens, från en traditionell borgerlig åtstramningsståndpunkt, är att vänta sig att en återhållsam lönepolitik och strypt inhemsk efterfrågan, som man ju vill ha, skall ge det väntade resultatet. Det är inte alls säkert, för företagen agerar ju på annat sätt. Vinster på den internationella marknaden ger förluster på hemmamarknaden om inte profitjakten hålls i schack och man kan ha en rimlig löneutveckling för de anställda. För övrigt skulle jag vilja diskutera förutsättningarna för en självständig ekonomisk politik för ett litet kapitalistiskt land som vårt. Det finns anledning att något diskutera detta i ett framtidsperspektiv. Sverige är en del av den kapitalistiska världen och på många sätt mycket starkt beroende av utvecklingen i andra länder. Jag tror inte att det är någon som vill ifrågasätta detta faktum. Även om man inte vill vidkännas det, deltar vi i en utsugning av tredje världen bl.a. genom transnationella svenskägda bolag. Det här brukar ifrågasättas och påstås vara mycket provokativt när vi påpekar detta. Men det räcker att man i dessa dagar nämner de svenska företagens närvaro i Sydafrika för att beskriva förhållandet. Vår ekonomi är uppbyggd på billiga insatser och varor från Sydafrika som vi har svårt att ersätta med import från annat håll. Vi tjänar alltså på förtrycket i Sydafrika. Detta är ett bra sätt att beskriva sambandet i den internationella ekonomin. De svenska investeringarna utomlands har ökat starkt under en följd av år. De utländska kapitalisterna visar ett allt större intresse för att köpa svenska bolag, som under den socialdemokratiska regeringens fögderi har visat enormt stora vinster och en internationellt uppmärksammad värdeökning av aktierna. Helsingforssbörsen har ju satt världsrekord i förmögenhetsökning. Just nu beskrivs i fackpressen en formlig rusch efter svenska industrier. Man står i kö för att få köpa svenska bolag. Dessa nya ägare får naturligtvis möjligheter att göra stora vinster på kort sikt här i vårt land, men ett sannolikt skäl om man studerar den internationella kapitalismens utveckling är att de i ett längre perspektiv vill åstadkomma struktureringar och samordningar av produktion och marknader. Så småningom kommer också skeden av monopolisering och marknadsuppdelning i branscher som ännu kanske inte nått så långt i sin mognad. Denna internationalisering av näringslivet — som förmodligen bara är i sin början i vårt land — kommer att innebära problem för nationalstaten när den vill föra en egen ekonomisk politik. För hur skall man med t.ex. åtstramningar — den medicinen diskuteras ju mycket av andra partier — kunna minska importen, om alternativa varor inte längre finns producerade i landet därför att produktionen har flyttats ut och man har gjort en internationell marknadsoch produktionsuppdelning? Och hur skall man kunna öka exporten, om de viktigaste svenska företagen redan har flyttat produktionen utomlands? Svenska bolag har ju under något decennium flyttat ut mer än 100 000 arbetstillfällen till utlandet. I dag är 350 000 anställda i svenska bolag utomlands. Motsvarande siffra för anställda i Sverige i utlandsägda bolag, där alltså mer än hälften ägs av utländska intressen, är 150 000 personer. De här tendenserna kommer förmodligen att förstärkas. Jag vill peka på dessa förhållanden för att visa hur bräcklig en traditionell ekonomisk-politisk strategi som innehåller hög tilltro till exporttillväxt och inhemska åtstramningar som medel för att vända efterfrågan hemåt är, i varje fall i ett litet längre perspektiv. Det är intressant att göra en liten utveckling till det ekonomiska försvaret när man diskuterar detta. Från det hållet har man under en rad år påpekat att vårt utlandsberoende är oerhört stort genom att vi importerar mer och mer halvfabrikat, elektroniska komponenter och faktiskt också rent kunnande. ÖEF har i olika omgångar sagt, och säger också nu, när man presenterar sin långtidsplan, att det nu är så många och så stora hål i den svenska industrikakan att man inte kan motsvara efterfrågan i landet vid en avspärrning. Jag menar att sådana problem måste finnas med när man diskuterar den ekonomiska politiken: Kan vi med olika medel utan direkta satsningar skapa ny industri och ny produktion här i landet på ett planerat sätt, som svarar mot en efterfrågan som är riktad inhemskt? Måste det inte bli så att man får import av vissa varor om man inte har någon produktion i landet? Slutsatsen av de faktiska förhållnadena är att en riktig ekonomisk politik måste föras så, att en rättvis fördelning av produktionsresultatet nås samtidigt som man lägger grunden för en mer nationellt oberoende ekonomisk politik. Det här är mycket svårt, men jag tror att man måste inleda en sådan väg, som tar sikte på att trygga landets försörjning och skapa fler arbeten här hemma. Världshandelns tillväxt har redan saktat av och kommer enligt konjunkturinstitutet att minska ytterligare nästa år, även om våra viktigaste marknader i Västeuropa väntas hålla uppe efterfrågan något så när. Men alla vet att det kommer en lågkonjunktur. Det spekuleras inte i om den kommer utan bara i när den kommer. Vi vet att för varje sådan lågkonjunktur blir det förutom arbetslösheten och problemen i resp. länder också en ny omgång av monopolisering, utslagning och koncentration av såväl produktion som marknader. Det är de stora transnationella bolagens segerperioder. De slår ut varandra i en lågkonjunktur. Därför menar vi från vpk att vid sidan av en export som fördelas på fler länder för att sprida riskerna kan en mer nationell ekonomisk politik med inhemsk tillväxt, ökad förädling av våra egna råvaror och produktion av varor som ersätter import vara en viktig bit. Säkert kommer någon att försöka påstå att det här är ett sätt att avskärma landet, stänga gränserna eller något sådant. Men det är inte alls så, utan det är egentligen bara en mer kritisk hållning till de generella ekonomiska medlens möjligheter att överleva i en kapitalism som koncentreras alltmer — speciellt om en sådan politik tillåts fortsätta att berika kapitalet på arbetets bekostnad samtidigt som löneoch klassklyftorna i samhället ökar så som de gjort under en rad år. För att bryta utvecklingen av ständig anpassning till de transnationella företagens villkor och till de mäktiga nationella finansintressen som sätter ökade vinster långt före det folkets väl som vi ofta talar om behövs ett slags frigörelsepolitik. Det betyder att den inhemska expansionen i första hand måste riktas mot sektorer av samhällsekonomin där det finns ett relativt litet importinnehåll och att förädlingsgraden inom industrin måste öka, så att vi levererar mer färdigprodukter. Andra nationella program för att frigöra landet från stormakters embargopolitik — jag tänker på dataområdet — är också viktiga för en sund och självständig utveckling av vårt lands ekonomiska politik. Det betyder att den gemensamma sektorns socialt och samhällsekonomiskt värdefullaste delar måste få utvecklas betydligt mer än nu, samtidigt som man gör riktade industriella satsningar, vilka finansieras med de enorma rikedomar som de anställda har dragit ihop men som i dag finns som en likviditet ute i företagen. Utlandsinvesteringarna måste hållas tillbaka. Utlandsägandet av svensk industri måste begränsas — i dag beräknas det uppgå till 8 96. Nationaliseringar av affärsbanker, kreditinstitut och vissa nyckelindustrier är också ett nödvändigt inslag i en sådan politik. Det måste föras en politik där den nya tekniken inte blir ett nytt maktinstrument för att hålla tillbaka delar av arbetarklassen, som till följd av sitt arbete inte följer med i utvecklingen. Om ny teknik ser till att människor blir arbetslösa, uppkommer ett kunskapsgap, en klassklyfta, som är betingad av om man får vara med i samhällets utveckling eller inte. Det är viktigt att alla får delaktighet i framtiden, att de som fått betala rationaliseringar, specialiseringar, koncentrationer och internationalisering genom nedläggningar och arbetslöshet får vara med och få ut någonting av förändringarna i form av ett tryggat meningsfullt jobb och en kortare arbetstid. Det är ingen överbudspolitik att säga att det krävs en plan för 100 000 nya arbetstillfällen inom den gemensamma sektorn under en tioårsperiod. Det är heller ingen överbudspolitik att säga att det behövs 100 000 nya industriarbeten i landet under samma tid. Jag skulle vilja säga att frågan är om detta gamla vpk-krav ens är tillräckligt — det kanske behövs mycket mer än så. Därför är det hög tid för en ekonomisk politik som lägger grunden för en möjlig ändring i den ekonomiska världsordningen, samtidigt som man får en rättvis fördelning av det inhemska produktionsresultatet. ; Den politik som jag i korthet har beskrivit visar det nödvändiga i att finna en väg bort från den underkastelse under kapitalismens villkor som i dag kännetecknar den ekonomiska politiken. För arbetarpartierna i riksdagen måste det vara en huvuduppgift att formulera en politik som ligger i linje med arbetarrörelsens långsiktiga mål. En sådan politik måste ta fasta på mycket av det goda i livet som kanske inte omedelbart kan mätas i statistik och tabeller. Den ekonomiska politiken måste tjäna folket — i dag underkastas den kapitalet. Erfarenheten säger oss att ”mycket vill ha mer”, och därför går det inte att bygga en framtid i frihet och en utveckling för vårt land och för de anställda genom samarbete med det kapital som helst vill kasta oss under sig. Vårdandet av nutida och framtida naturresurser, en bra livsoch arbetsmiljö, livstillfredsställelse och psykiskt välbefinnande är sådant som det sällan räknas med i den ekonomiska politiken. Det är nu hög tid att skapa en politik där sådana värden får en central plats inom ekonomin.